Herr talman! Margareta Palmqvist använde sig av socialdemokraternas vanliga debattrick, och det tycker jag är litet trist. Hon plockar alltså ut just bostadsbidragen och berör enbart vår inställning till dessa. Men jag sade i mitt anförande att vi vill beakta bostadsbidragen i ett större sammanhang. Våra förslag på familjepolitikens område, på den ekonomiska politikens område och på skatteområdet skall bedömas samtidigt. Först då får man en helhetsbild av vad moderata samlingspartiet egentligen vill åstadkomma. Margareta Palmqvist sade i sitt anförande bl.a. att riktade bidrag är en förutsättning för rätten till en god bostad. Men jag är inte alls så säker på det. Jag vill därför fråga: Är Margareta Palmqvist rädd för att människor inte skulle efterfråga goda bostäder, om de själva fick disponera en större del av sina inkomster? Vidare sade Margareta Palmqvist att vi, genom att vi vill frysa bostadsbidragen på en viss nivå, medverkar till en nedtrappning och en försämring i detta sammanhang. Men det tycker jag inte alls att vi gör. I händelse av en borgerlig valseger kommer ett vårdnadsbidrag om 15 000 kr. per barn och år att införas. Vi i moderata samlingspartiet har dessutom föreslagit ett grundavdrag om 15 000 kr. per år för barn upp till 18 år samt avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. Det är en väsentlig förbättring jämfört med det riktade stöd som Margareta Palmqvist förespråkar beträffande bostadsbidragen. Margareta Palmqvist sade också att hon inte tror på vår bekännelse när det gäller omsorgen om den kommunala självbestämmanderätten. Jag kan bara säga som så: Antingen är man för kommunal självstyrelse, och då får man ta konsekvenserna därav, eller också är man emot kommunal självstyrelse. Då kan man naturligtvis, precis som Margareta Palmqvist vill, lagreglera en mängd kommunala åtaganden. Men vi tror alltså på den kommunala självstyrelsen. Skattesatsen varierar ju rätt mycket från kommun till kommun. Därför tycker jag att det är rimligt att kommunerna själva får göra en bedömning. Vid prövningen av om bostadsbidrag till ungdomar skall utgå eller inte kan kommunen bl.a. ta hänsyn till den skattesats som gäller. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till de moderata reservationerna.
Herr talman! Margareta Palmqvist talar mycket vackert och väl om barnfamiljerna och målar därvid ut vårt bostadsbidragsförslag som ett förslag som inte skulle värna om barnfamiljerna. Om man talar om bostadsbidraget isolerat, kan man få den uppfattningen. Men det är ju ändå så, Margareta Palmqvist, att vi måste se även på våra andra förslag, så att man får en helhetsbild för resonemanget. Vi lägger fram förslag om vårdnadsbidrag och ökade barnbidrag. Vi föreslår även en sänkning av marginalskatterna. Jag skulle vilja fråga Margareta Palmqvist om hon ställer upp på resonemanget om de olyckliga marginaleffekter som ändå blir resultatet av bostadsbidraget. När man får en löneförhöjning, kommer man upp i en annan tariff och får en minskning av sina bostadsbidrag. Dessutom ökar ofta barnomsorgsavgifterna. Nettoeffekten blir ofta plus minus noll. Ställer Margareta Palmqvist upp på det resonemanget? Om hon inte gör det, kan jag förstå hennes Prot. 1987/88:129 motiveringar. 30 maj 1988 Det talas mycket om ökad kommunal demokrati och att kommunerna skall. 7 Ao re js s R X Anslag till bostadsfå mer att säga till om. Men när man kommer till konkreta förslag har jag en å känsla av att socialdemokraterna ofta tar ett steg tillbaka. Det beror väl på att bidrag myra man inte riktigt litar på kommunalpolitikerna. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Skall man arbeta för ökad kommunal demokrati, måste man också tro på att kommunalpolitikerna är klokt folk som fattar kloka beslut. Nu föreslås här en lagstiftning just av den anledningen att man tydligen inte litar på kommunalpolitikernas förmåga. Det tycker jag är olyckligt. Jag yrkar bifall till folkpartiets reservationer.

Herr talman! Jag ställde i mitt förra anförande frågor till Margareta Palmqvist för att få ökad klarhet i var socialdemokraterna står när det gäller synen på bostadsbidragen och synen på den sociala bostadspolitiken. Jag har då fått en redovisning av Margareta Palmqvist att socialdemokraterna fortfarande är inne på att man måste ha en rättvis fördelningspolitik på detta område. Jag noterar också och tackar för det att hon gjorde en nyansskillnad mellan centern och de andra partierna och framhöll att även vi i centern har den grundsynen. Vi är ju då ense om att generellt höja bostadsbidragen, och det är bra. Men jag skulle i debatten vilja ha ytterligare förtydliganden. Visst har socialdemokraterna successivt kommit fram till en uppfattning, och man kan möjligen säga att de olika delförslag man lagt fram i propositioner ger en helhetslösning. Men på två punkter skiljer vi oss väsentligt åt. Det gäller de två grupper på bostadsmarknaden som är mest utsatta. Det är de unga barnfamiljerna, och det är ungdomarna. På vägen fram mot slutmålet har socialdemokraterna tappat en del av den rättvisa fördelningspolitiken, eftersom man inte är beredd att höja den övre bostadskostnadsgränsen för de unga barnfamiljerna. Såsom politiken har förts och såsom utvecklingen blivit i de expansiva områdena, har kostnaderna i nyproduktionen stigit på ett sådant sätt att det är omöjligt för de unga barnfamiljerna med den ekonomi dessa har att klara hyrorna i nyproduktionen. Vart, Margareta Palmqvist, skall de unga barnfamiljerna vända sig för att få en bostad, med den stora bostadsbrist som vi har, om inte till nyproduktionen? Det är ju denna som står dem till buds. Får de då inte ett bostadsbidrag, så att de kan klara kostnaderna, är risken stor att de blir utslagna.

Det är ju riktigt som Margareta Palmqvist sade att bostadsbidragen ju inte ger en enda ny lägenhet. Den lösning som regeringen valt när det gäller ungdomarna förefaller ju vara positiv. Det skall vara ett bostadsbidrag, men man tar ju tillbaka nästan alltsammans på grund av den marginaleffekt som uppstår. Centerns förslag när det gäller att lösa ungdomarnas bostadsproblem är att man satsar 150 milj.kr. som ett stimulansbidrag för att snabbt få fram 5 000 nya smålägenheter. Centern föreslår införande av ett studiemedelssystem för 109 ungdomarna med en studielön i botten, som löser deras kostnadsproblem. Slutligen föreslår centern ett bosparande som gör att vi successivt kan hålla tillbaka de allmänna generella subventionerna, räntebidragen och annat. Därmed får vi råd att prioritera barnfamiljerna i nyproduktionen. Jag måste fråga Margareta Palmqvist: Varför säger socialdemokraterna nej till centerns förslag att höja den övre kostnadsgränsen för barnfamiljerna? Varför väljer ni inte att göra någonting vettigt när det gäller studiemedelssystemet i stället för att för ungdomarna bygga upp ett bostadsstöd, som ni tar tillbaka till minst 75 0?

Herr talman! Med den debattordning vi har blir det nu nya anföranden, och följaktligen skulle man kunna initiera en debatt och göra kommentarer till vad närmast föregående talare sagt. Jag skall dock avstå från det, eftersom jag tror att Margareta Palmqvist klarar den debatten mycket bra och kan svara på de påståenden som gjorts och som jag tycker var minst sagt litet underliga. Får jag till det Margareta Palmqvist sade bara göra följande kommentar.

Det är passivt att bara ta för gott och acceptera någonting som regeringen har föreslagit och anse att man inte kan göra någonting utöver den ramen. Det har skett, Margareta Palmqvist — det är ostridigt — en real försämring och en urholkning av bostadsbidragen och av subventionerna till bostadsbidrag. Det borde redan av den anledningen vara möjligt att återställa det reala värdet och förbättra bidragen. Men det borde också vara möjligt mot bakgrund av två företeelser på bostadsmarknaden som jag vill ta upp. Det ena är att man, som vpk har föreslagit, kan beskatta byggkapitalet på ett effektivare sätt än som nu sker. Byggbranschen har för 1987 redovisat en nettovinst på 4 000 milj.kr. Det är lika mycket som för hela den svenska verkstadsindustrin, vilken som bekant svarar för halva vår export. Samtidigt har branschens tillgångar i fastighetsinnehav ökat med mellan 15 och 20 miljarder kronor. Mot den bakgrunden borde det vara rimligt att öka beskattningen — bl.a. reavinstbeskattningen — för att få nödvändiga medel. Det andra är att det vore rimligt att realisera det vpk-krav som vi har drivit alltsedan fastighetsskatten infördes, nämligen att införa en fastighetsskatt även på industrifastigheter. Det är de enda fastigheter som är undantagna från denna beskattning. Det skulle första året, med den utformning vi har föreslagit, ge 2,1 miljarder kronor, som kunde användas bl.a. för att förbättra bostadsbidragen. Jag har velat nämna detta för att visa på att vpk i sin budget, på bostadsdepartementets verksamhetsområde, har föreslagit intäkter som mycket väl skulle täcka de föreslagna förbättringarna av bostadsbidragen. Dessa förslag skulle återställa det reella värdet av bostadsbidragen och stoppa urholkningen av dem.

Herr talman! Först skulle jag vilja säga till Agne Hansson att det har hänt 30 maj 1988 förvånansvärt mycket ute i kommunerna då det gällt att få fram bostäder till Anslag till bostadsungdomar. Arbetet med en sammanställning av olika åtgärder pågår inom bidrag m.m. den ungdomsbostadsdelegation som finns på bostadsdepartementet. Av sammanställningen framgår att man i Örebro, i Göteborg och i Kalmar arbetar med hjälp av en del bidrag från ungdomsbostadsdelegationen. Delegationen har också tagit en rad egna initiativ och är beredd att fortsätta, framför allt med att sprida kunskaper om de goda erfarenheter som man gör. Det man säger i Göteborg, och som man faktiskt har insett i alla kommuner, tror jag är mycket viktigt, nämligen att ungdomarna har en speciell ställning på bostadsmarknaden. Utan särskilda åtgärder, speciellt i en bristsituation, är det den gruppen som blir över. Men jag ser framåt ganska hoppfullt, när jag tar del av det som sker på olika platser ute i landet. Även i min egen kommun, Botkyrka, har man gjort en inventering som visar att det finns olika möjligheter. Agne Hansson frågar om vi inte skulle kunna vara med på en höjning av bostadsbidragen nu, för att täcka kostnaderna i nytillkommande bostäder. Men bostadsbidragen är konstruerade och justerade, både nu och tidigare, just i riktning mot att ge bättre täckning. Jag kan bara konstatera att vi framöver kommer att få stöd och hjälp av centerpartiet i det här sammanhanget. Jag tror nämligen att vi måste fortsätta att utveckla bostadsbidragen. Vi klarar oss inte, även om Ingela Gardner tror det, utan riktade bidrag, just för att barnfamiljer skall kunna fråga efter bostäder. Det är ingen valfrihet om man har en låg inkomst och den bostad man behöver är så dyr att man inte klarar kostnaderna med den inkomst man har. Saknar man helt inkomst hjälper det inte att sänka skatten aldrig så mycket. Karl-Göran Biörsmark undrade om jag inte kunde tillstå att det blir marginaleffekter. Visst blir det marginaleffekter. Men det blir det även med vårdnadsbidrag. Om man har vårdnadsbidrag och går ut och förvärvsarbetar kommer vårdnadsbidraget, vad jag kan förstå, att i stort sett gå åt till barnomsorg, och mycket litet blir över till bostadskostnaden. Tore Claeson berättar om olika möjligheter att få in mer pengar för att på olika sätt kunna förbättra stödet till bostadskonsumtion. Jag tror, Tore Claeson, att riksdagen även framöver kommer att diskutera hur vi skall lösa bostadsproblemen. Det kommer man att göra fastän varken Tore Claeson eller jag kommer att vara med. Men jag ser fram emot en fortsatt fördelningspolitisk diskussion, för den är alldeles nödvändig. I bostadspolitiken handlar det även om fördelningspolitik. Det är ingen tillfällighet att bostadsfrågorna mycket länge låg under socialdepartementet i regeringen, även om frågorna nu är så omfattande att de fått ett eget departement. Men det är en social fråga vi hanterar just nu, och det tycker jag att vi skall hjälpas åt att hålla fast vid.
Herr talman! Jag skall inte begagna mig av möjligheten att successivt förlänga talarlistan genom att hålla anföranden, utan begränsa mig till att något kommentera Margareta Palmqvists inlägg. Det har hänt mycket då det 11 ungdomsbostadsdelegationen, säger Margareta Palmqvist. Jag hoppas verkligen att den har gett någon effekt, eftersom den har arbetat i flera år nu och kostat en hel del pengar. Men frågan är om den givit tillräckligt stor effekt. Margareta Palmqvist säger att bostadsbidragen är konstruerade för att klara barnfamiljernas behov. Jag säger att bostadsbidragen inte räcker för deras del då det handlar om den övre bostadskostnadsgränsen. Om vi skall vara ense om bostadsbidragen i framtiden, som Margareta Palmqvist önskar, hoppas jag att vi också skall vara ense om prioriteringen och hur vi skall finansiera prioriteringen. Det går inte att bara höja skatterna och öka subventionerna, utan vi måste se till att vi sparar och prioriterar på rätt sätt för att få den rätta fördelningsprofilen. Därvid är vårdnadsbidraget en viktig del, som Ingela Gardner tidigare har sagt i debatten. Herr talman! Med den arbetsfördelning som socialdemokraterna brukar ha i bostadsutskottet är detta sannolikt Margareta Palmqvists sista bostadsdebatt. Då vill jag passa på tillfället att tacka Margareta Palmqvist för ett mycket engagerat arbete i bostadsutskottet under många år. Särskilt har det varit de handikappades problem och de sociala inslagen i bostadspolitiken som har intresserat och engagerat Margareta Palmqvist. Jag hoppas att det skall ges tillfälle för Margareta Palmqvist att föra dessa frågor vidare även utanför riksdagen. Det är viktiga och väsentliga frågor.
Herr talman! Margareta Palmqvist har tydligen inget förtroende för våra familjepolitiska och skattepolitiska förslag. Hon sade att vårdnadsbidraget i stort sett kommer att gå åt för barnomsorgskostnader. Ja, under förutsättning att man utnyttjar kommunal barnomsorg eller annan barnomsorg utanför hemmet, kommer en del av vårdnadsbidraget att gå åt till detta. Det är riktigt. Men vi har dessutom föreslagit ett grundavdrag på 15 000 kr. per barn vid den kommunala beskattningen. Då säger Margareta Palmqvist att saknar man inkomst hjälper det inte att sänka skatten. Nej, men vi har också sagt att om man av något skäl inte kan utnyttja grundavdraget får det växlas mot ett bidrag, men skillnaden är att det bidraget inte är konsumtionsstyrt utan det är familjen själv som får avgöra vad man skall använda pengarna till. Jag kan inte avhålla mig från att kommentera något av det som har sagts om ungdomsbostadsstödet. I utskottets betänkande anför man som skäl för ett ungdomsbostadsstöd att hushållen ofta har låga inkomster och inte sällan är hänvisade till den nytillkommande produktionen av bostäder. De får därmed ofta höga bostadskostnader. Det är naturligtvis ett problem, men det problemet är ju en effekt av den socialistiska regleringspolitiken. Vad det enligt min uppfattning handlar om är faktiskt inte att försöka bygga ett antal dyra nya bostäder för i första hand ungdomar utan det handlar i stället om att öka rörligheten i det bestånd som finns och ge ungdomar chans att komma åt de smålägenheter som finns. Med det system som vi har, där de gamla lägenheterna, ofta centralt belägna, är billigare, sitter folk kvar i dem och vill inte byta upp sig till större lägenheter. På det viset kommer det inte ut några successionslägenheter på marknaden, och det är det som är problemet. Det löser man inte med bostadskosmetiska åtgärder som ungdomsbostadsdelega tionen ägnar sig åt. Det handlar om att ge sig på kärnproblemet, och det — Prot. 1987/88:129 vägrar socialdemokraterna att göra. Då kan man hålla på med olika bidrag 30 maj 1988
bidrag mim Herr talman! Jag hoppas i likhet med Margareta Palmqvist att riksdagen kommer att fortsätta med fördelningspolitiska åtgärder. Det är absolut nödvändigt. Det illustreras i vårt samhälle praktiskt taget varje dag. En sådan illustration fick vi se för ett par veckor sedan, när en av kvällstidningarna publicerade en förteckning på 31 nya miljardärer, som hade skrapat ihop mer än 1 000 milj.kr. Samtidigt vet vi att en halv miljon hushåll i detta land måste anlita socialhjälp i någon form för att få sin ekonomi att gå ihop. Det behövs alltså en fortsättning av fördelningspolitiken och det behövs fördelnings politiska åtgärder.

Jag hoppas verkligen att man kommer att sluta med detta och i stället medverkar till en real förbättring.

Herr talman! Margareta Palmqvist tillstår att bostadsbidragen för med sig marginaleffekter, och det är bra så långt, men några konsekvenser av detta drar inte Margareta Palmqvist utan arbetar vidare med bostadsbidragen. Folkpartiets förslag om höjda barnbidrag för inte med sig några marginaleffekter. Vi vill kraftigt öka barnbidragen. Vårdnadsbidragen som föreslås har inte någon konsumtionsstyrande effekt, vilket bostadsbidragen har. Det är den delen vi vill komma ifrån. Dessutom slipper vi på det sättet integritetshotande kontroll och byråkrati. Därför arbetar folkpartiet för ett generellt stöd i stället.
Herr talman! Först måste jag säga till Ingela Gardner att jag har svårt att känna förtroende för moderaternas familjepolitik. Vi värnar om olika grupper, och det har vi som politiker rätt att göra, men mycket i moderaternas familjepolitik handlar om åtgärder som i första hand gynnar dem som har det bäst. Ingela Gardner säger något som är mycket intressant, nämligen att det inte hjälper med dyra nya bostäder utan att det krävs ökad rörlighet. Jag skulle vilja säga att båda dessa åtgärder är exempel på vad som behövs för att bl.a. våra ungdomar skall kunna få bostäder i tillräcklig omfattning. Men detta kan i sin tur innebära att det behövs vissa regleringar. På den punkten vore det intressant att höra om Ingela Gardner är beredd att stödja åtgärder, som innebär att man ålägger kommunerna vissa uppdrag och stimulerar på olika sätt. Till Karl-Göran Biörsmark vill jag säga att vi måste hjälpa barnfamiljerna att få möjlighet att konsumera bostäder. Som politiker måste vi ha modet att styra bidrag till sådan konsumtion som vi vet är angelägen. För mig är tillgång tillen bra bostad något mycket viktigt både ur social och medicinsk synpunkt. Jag inledde inte för ros skull med att nämna Ludvig Nordström och hans studier. De är mycket intressanta och visar tydligt hur viktig bostaden är ur många synpunkter och inte minst ur hälsosynpunkt. Av det skälet tror jag vi behöver ha selektiva bostadsbidrag, som öppnar möjlighet för dem som har det särskilt besvärligt att just kunna konsumera bostäder. Sedan är det klart att om man är medveten om marginaleffekterna kan man åtminstone när det gäller bostadsbidragen läsa att det finns ett inslag av höjda flerbarnstillägg både i år och under föregående år. Det är just för att i någon mån motverka marginaleffekterna.
Herr talman! Margareta Palmqvist har fått för sig att den borgerliga familjepolitiken, framför allt den moderata familjepolitiken, går ut på att gynna dem som har det bäst. Det är, tycker jag, en mycket konstig syn. Vi har lagt fram ett program som vi har kallat Ett familjepolitiskt program för ökad valfrihet och rättvisa. Jag tycker att det är precis det som kännetecknar våra förslag. Med den socialdemokratiska familjepolitiken får, kan man konstatera, vissa familjer det svårt, nämligen de som inte har kommunal barnomsorg; de får nämligen ingenting alls ut av den socialdemokratiska familjepolitiken. Det är bl.a. därför som vi föreslår ett vårdnadsbidrag som utgår lika för alla och som naturligtvis har stor betydelse såväl för rättvisan och valfriheten som för familjens bostadssituation. Margareta Palmqvist vill i stället styra pengarna till en konsumtion som hon som politiker bedömer är mycket angelägen. Jag har i och för sig ingen annan uppfattning än Margareta Palmqvist — bostaden är en angelägen sak. Men hur bostaden skall se ut, var den skall ligga, osv. tycker jag att familjerna själva skall kunna få avgöra, och naturligtvis skall de vara fria att själva disponera sina pengar — för den konsumtionen eller för annan konsumtion som de själva bedömer som angelägen. Vi har ett så bra bostadsbestånd i Sverige i dag att det inte finns någon anledning att styra detta ytterligare. Sedan undrade Margareta Palmqvist om jag vill ålägga kommunerna regleringar, ovisst vilka. På något sätt skulle de regleringarna bidra till att öka rörligheten. Jag förstod inte riktigt det resonemanget. Det är nämligen så, att jag gör bedömningen att om man vill öka rörligheten på bostadsmarknaden, vilket är avgörande för en bra bostadspolitik, måste man avskaffa ett antal regleringar. Vi skall inte införa några nya förrän vi har avskaffat ett antal. Vi har goda bevis för hur den socialdemokratiska regleringspolitiken har fungerat, och vi ser att vi sitter fast i den. Nu är det dags att avskaffa ett antal regleringar, så att vi får se vilken effekt det får, innan det kan bli tal om att införa några nya.
Herr talman! Jag vill bara säga att den socialdemokratiska bostadspolitiken varje fall har lett till att bostadsbristen i stort sett är avskaffad, även om det finns en viss akut brist som nu är litet besvärande, inte minst i vår region. Men vi har avskaffat trångboddheten, och vi har avskaffat de omoderna och dåliga bostäderna, och det har skett genom olika politiska åtgärder och beslut, lagar och regleringar. Jag tycker att man måste se till resultatet av vad bestämmelser och regleringar leder till. Man får helt enkelt inte vara för rädd för regleringar och bestämmelser i olika sammanhang. Men det är viktigt att man har klart för sig vad man vill åstadkomma med dem. Har man ett gott syfte kan medlen rättas därefter, och då kan regleringar och bestämmelser bli användbara. Jag tycker att svensk bostadspolitik egentligen är ett ganska gott exempel på det.

Herr talman! I detta betänkande, UbU 1987/88:25, behandlas anslagen till utbildning för undervisningsyrken. Jag kan inte påminna mig att jag någon gång under mina år i utbildningsutskottet tidigare varit med om att utskottet gjort så många förändringar i regeringens förslag och föreslagit så många tillkännagivanden som även regeringspartiet anslutit sig till som i detta fall. Vi moderater kräver i vår motion 1987/88:Ub733 att utbildningen i samhällskunskap på den nya ämneslärarutbildningen skall omfatta 80 poäng och inte 60, som regeringen föreslagit. Vi gör det för att vi slår vakt om kvalitet i utbildningen. I ämnet ingår ju inte mindre än fyra ämnesområden inom högskolan — statskunskap, nationalekonomi, kulturgeografi och sociologi. För att bli en kvalitativt fullgod utbildning bör den omfatta åtminstone 80 poäng. Detta anser också utskottet och gör ett tillkännagivande till regeringen. Herr talman! Det har varit många åsikter om det framtida behovet av grundskollärare. Det är anmärkningsvärt att befolkningsprognoserna från statistiska centralbyrån varierat så kraftigt från 1983 till 1986. Enligt den senaste prognosen kommer antalet 7—9-åringar 1992 att vara 10 000 fler och 1993 15 000 fler än tidigare beräknat. Än mer anmärkningsvärt är emellertid att regeringen i sina underlag inte Till detta kommer så UHÄ:s senaste rapport om antalet pensionsavgångar inom lärarkåren. Den visar att pensionstalen kommer att öka mycket kraftigt — rent av flerdubblas — under de kommande decennierna. Att dessa siffror inte har räknats fram och gjorts kända tidigare måste också betraktas som anmärkningsvärt. Den här typen av plötsliga svängningar i beslutsunderlagen gör att man litet oroligt frågar sig om regeringen har situationen under kontroll. En konsekvens är bl.a. att det beslut riksdagen fattade 1986 om nedläggning av lärarutbildning för grundskolan vid högskolorna i Gävle/ Sandviken och Kalmar framstår som olyckligt. Vi har i vår motion framhållit att ”i en situation, då behovet av lärare förutsätts bli avsevärt större än vad som tidigare antagits, vore det ett onödigt slöseri med resurser och kompetens att vidhålla beslutet om nedläggning av lärarutbildningen i Gävle/Sandviken och Kalmar”. Utskottet har nu också insett detta och föreslår, med tillstyrkande av vår motion, en fortsatt lärarutbildning vid dessa högskolor. Vidare finner utskottet enhälligt att det finns behov av utbildning av lärare för årskurserna 1—7 även i Uppsala från 1989/90. Beträffande antalet sökande till de nya lärarutbildningarna bekräftas nu dess värre de farhågor vi haft beträffande den nya utbildningens attraktionskraft. Av allt att döma blir det utomordentligt svårt att fylla platserna för utbildning med inriktning mot naturvetenskap och matematik. För studerande med denna inriktning ter sig uppenbarligen andra utbildningar mer attraktiva. Som exempel kan jag nämna att antalet sökande till lärarutbildning med inriktning på matematik och naturorienterande ämnen vid lärarhögskolan i Stockholm är för lärare vid tidigare årskurser 31 till 78 platser och för lärare för senare årskurser 27 till 48 platser. Vidare har från Härnösand kommit uppgifter om att där skulle finnas 6 sökande till en sådan utbildning. Det finns alltså risk att den över huvud taget inte kommer till stånd. Alltför få väljer, bl.a. på grund av den förda skolpolitiken, att gå den mest kompetensgivande gymnasieutbildningen. Det har hittills varit alltför lönande att taktikstudera och välja en lättare utbildningsväg. När nu kraven på förkunskaper skärps finns det inte tillräckligt många att tillgå med adekvat gymnasieutbildning. Detta, herr talman, kan bli en av den svenska skolans verkliga kvalitetsoch ödesfrågor långt in på 1990-talet. Vi vill i det här sammanhanget lyfta fram formuleringen i utskottets betänkande om möjligheterna att organisera viss kompletterande utbildning i vad avser de sökandes förkunskaper. Jag vill därtill lägga att det är beklagligt att negligerandet av kvalitetsfrågor i utbildningen nu uppenbarligen leder till att vi för att hävda vår konkurrenskraft måste arrangera kompletterande utbildningar för att få kompetenta lärare i framtiden. Jag vill också säga några ord om vårdlärarutbildningen. 1987 var 32 90. För att öka intresset för utbildningarna föreslår den att rätten till utbildningsarvode återinförs. Men samtidigt vill regeringen minska antalet platser till 224, dvs. med så mycket som 43 96. Detta förefaller helt ologiskt. Vi moderater tycker att det är riktigt att utbildningsarvode återinförs, men vi anser att effekten av denna åtgärd bör avvaktas, innan eventuella förändringar av antalet utbildningsplatser görs. Dessutom kommer trycket på vårdutbildningarna att vara stort mot bakgrund av vårdkrisen. Den föreslagna nedskärningen skulle också drabba sjukgymnastoch arbetsterapeututbildningarna särskilt hårt, områden där behoven är stora. Även i denna fråga har utskottet frångått regeringens förslag och biträder bl.a. vad vi har framfört i vår motion om oförändrad planeringsram. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till den gemensamma borgerliga reservationen nr 2 om utbildning för lektorstjänst i gymnasieskolan. Det är en fråga om kvalitet i gymnasieskolan att fler lärare med doktorsexamen rekryteras dit. Herr talman! Jag yrkar i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Rubriken till det betänkande från utbildningsutskottet som vi nu diskuterar, 1987/88:25 är tekniskt sett, som Birgitta Rydle nämnde, ”anslag till utbildning för undervisningsyrken” , men vanligt folk brukar kalla detta ”pengar till lärarutbildning”, och det är det som det handlar om. Utan tvivel är detta ett av riksdagens viktigaste ärenden, men ändå är antalet ledamöter här i kammaren det minsta möjliga. Det råder en total överensstämmelse mellan partierna om att utbildning är en av de allra viktigaste uppgifterna för samhället. Därav följer att utbildning av lärare, dvs. av dem som skall utbilda barn, ungdomar och vuxenstuderande, är synnerligen viktig, inte endast på kort utan också på riktigt lång sikt. När det gäller lärarutbildningen får man anlägga ett ovanligt långt tidsperspektiv. De som i höst, år 1988, kanske som 20-åringar antas till lärarutbildning skall ju kunna fungera som lärare in på 2020-talet. De elever som dessa lärare kommer att undervisa under sina sista tjänstgöringsår före pensioneringen kommer i sin tur faktiskt att fungera i det svenska samhället eller i något annat samhälle i ytterligare 60-70 år, dvs. in på 2080-talet. För lärarutbildningen måste vi alltså anlägga ett 100-årsperspektiv. Därför är dagens debatt verkligen en framtidsdebatt. Jag är övertygad om att jag inte är den enda som då och då sänder en tacksamhetens tanke till sina lärare. De lärare som jag hade utbildades väl i de flesta fall under 20 och 30-talen, dvs. för 60-70 år sedan. Jag tänker återkomma till vad några av dem har betytt för mig. Men först några sifferuppgifter som kan vara värda att lägga på minnet när vi diskuterar lärarutbildningen. Utskottet hemställer att riksdagen beslutar att bevilja 837 miljoner till lärarutbildning. Det är faktiskt 16 500 000 kr. mera än regeringsförslaget, och det sammanlagda antalet platser på lärarutbildningslinjer blir i höst 9 873, vilket är 168 högre än vad regeringen har föreslagit. Utbildningssektorn är faktiskt den av högskolesektorerna som har allra flest elevplatser, Prot. 1987/88:129 nästan 10 000. Dessutom äger utbildningen rum i inte mindre än ett tjugotal olika högskoleorter, vilket innebär att lärarutbildningen är den mest spridda av alla högskoleutbildningar. Låt mig vidare liksom Birgitta Rydle konstatera att utbildningsutskottets betänkande 25 är ett mycket märkligt dokument. Ett enigt utskott gör inte mindre än sex tillkännagivanden — dvs. i sex fall har vi slagit statsrådet Bodström — som inte vill vara närvarande — på fingrarna och föreslår att riksdagen går ett steg längre än vad han har velat göra. Detta är så mycket underligare som utbildningsministern ju faktiskt i sin tidigare gärning var ordförande i TCO, där lärarna otvivelaktigt är en av nyckelgrupperna. Vi har föreslagit budgetförändringar och andra förändringar både för 1988 90. I flera fall har vi tillstyrkt åtskilliga motioner både från enskilda ledamöter och från samlade styrkor bland utskottets ledamöter. Vi har gjort en ganska grundlig granskning. Vi har haft utfrågningar och har läst rapporter, och därför har betänkandet lagts fram mycket senare än vad vi ursprungligen hade tänkt oss. Men det är bra att vi i utskottet efter allt detta kan konstatera att vi faktiskt har gjort nytta. Vi har nått bättre resultat och har gått bra mycket längre än vad ministern har velat göra. Låt mig i likhet med Birgitta Rydle kommentera ett par av förslagen till tillkännagivanden. Det första gäller vårdlärarlinjen. Under de senaste åren har bortåt en tredjedel av platserna på denna stått tomma, och därför vill utbildningsministern minska antalet utbildningsplatser. Men vi vill inte göra detta, eftersom vi tror att en av anledningarna till de tomma platserna är att de studerande under de senaste åren inte har fått några utbildningsarvoden. Självfallet är det svårt att rekrytera redan i dag utbildade, yrkesverksamma och avlönade, som skall sätta sig på skolbänken och med hjälp av återbetalningspliktiga studiemedel skaffa sig en utbildning som egentligen inte ger dem någon inkomstökning. Inom folkpartiet fann vi redan förra året det vara en jämställdhetsfråga att utbildningsarvode skall utgå inte endast till män utan också till kvinnor, dvs. inte bara på industrioch hantverkslinjen utan också på handelsoch kontorslinjen och på vårdlärarlinjen. Det är roligt att utbildningsministern har lyssnat på vad vi sade förra året och i år ansluter sig till den uppfattningen. Då det gäller antalet platser på grundskollärarlinjen vill jag starkt instämma i vad föregående talare har sagt om hur besvärligt det är att göra prognoser. Jag kan förstå att det varit svårt att under de senaste åren hålla reda på hur många barn som har fötts, eftersom antalet har svängt så mycket från år till år och allra mest från decennium till decennium. Men att många lärare skall pensioneras i början av 2000-talet kunde jag klart konstatera redan när jag 1960-1975 var lärare och med egna ögon kunde se att inte bara jag utan de flesta av mina kolleger skulle komma att gå i pension kring sekelskiftet. Om dessutom åtskilliga av oss har lämnat lärarrummet uppstår det naturligtvis en bristsituation. Jag har skrattat åt att UHÄ behövde anlita en civilingenjör för att göra upp modeller för lärares pensionsavgångar. I fredags förde jag en debatt med utbildningsministern om det låga antalet sökande till matematik och naturorienterande ämnen till framför allt tidiglärarutbildningarna. Jag är djupt oroad över att det — som det nu ser ut — kommer att finnas tre platser per sökande till dessa linjer. Självfallet måste vi se till att så många som möjligt söker till linjen efter ansökningstidens utgång. Men än viktigare är att se till att många väljer N och T-linjerna, som ger en god utbildning och ger inträdesmöjligheter till ett stort antal linjer vid universiteten. Kanske morgondagens beslut om nya urvalsbestämmelser för intagning till högskolan öppnar den dörren. Men det tar åtminstone tre år innan de kommer ut. Jag tycker att regeringen har försuttit sin chans på grund av slöhet. I minst tre år har man känt till vad som skulle ske. I likhet med tidigare talare vill jag understryka hur roligt det är att samhällskunskapslärarna får högre kompetensnivå än den som ursprungligen var tänkt. Självklart skall 80 poäng krävas. Samtidigt konstaterar jag hur typiskt det är att vi politiker uppmärksammar ämnet samhällskunskap. Samma krav borde ha ställts för undervisning i naturkunskap, men bakom det ämnet har tyvärr inte funnits samma påtryckargrupper. Mitt inlägg har hittills berört punkter där utskottet varit enigt, där vi kommit fram till en ståndpunkt som vi är nöjda med. Jag noterar att det stora antalet reservationer visar upp en ny konstellation i utskottet, nämligen mellan centern och vpk, något som börjar bli vanligt i frågor som rör lärarutbildning och skola. Låt mig vidare få kommentera en punkt där de borgerliga faktiskt är oeniga med den socialistiska majoriteten. Oenigheten framgår av reservation 2, som jag yrkar bifall till. Den innehåller en mycket viktig sak, nämligen den stora betydelse som lektorer har vid gymnasieskolan. Utskottet konstaterar att våra lektorer är gamla. Inom en 15-årsperiod skall två tredjedelar av dem pensioneras. Låt oss inte använda civilingenjörer för att räkna ut detta. Arbetet på att få fram nya lektorer måste börja nu. Tlördags var jag på en promotion på Chalmers i konserthuset i Göteborg. Där satt jag också hösten 1956 som nybliven gymnasist. Hur kom det sig att jag befann mig där redan då? I min familj hade ingen gått på gymnasiet, än mindre satt sin fot på universitetet. När jag kom till flickläroverket i Göteborg fick jag genast fem docenter som lärare. Det var lektorer som också var verksamma vid universitet. Ingen av dem men väl en äldre kvinna, som hade en fil. lic.-examen i latin, tog med oss gymnasister till en promotion på universitetet. Hon ville att vi skulle få se det levande latinet. Jag bestämde mig då för att fortsätta mina studier på universitetet och kanske även jag disputera. Jag är övertygad om att det i långt högre grad än vad utbildningsministern tror är betydelsefullt med duktiga lärare, som står med ena foten i högskolan och den andra i gymnasiet. Det är viktigare än urvalskriterier vid inträde till högskolan. Låt mig avslutningsvis fråga majoritetens företrädare varför ni inte ville ställa upp på detta. Kunde vi inte här ha fått ett sjunde tillkännagivande till regeringen?

Herr talman! När riksdagen beslutade om den nya lärarutbildningen för grundskolan, innebar detta bl.a. att utbildningen anpassades till läroplanen för grundskolan. Det sades då att naturligt hade varit att samtidigt som läroplanen för grundskolan — alltså något år tidigare — lades fram skulle lärarutbildningen också egentligen ha anpassats till denna. Det är helt klart så att läroplanen och kraven som därmed ställs på lärarna skall följas åt i politiska beslut. Detta följsamhetsideal gäller naturligtvis i lika hög grad gymnasieskolan som grundskolan. Vi vet att en ny läroplan för gymnasieskolan måste antas en bit in på 1990-talet. Därför är det inte välbetänkt att redan nu fastställa en ny lärarutbildning för gymnasieskolan. Det kunde gott och väl anstå till dess att läroplanen fått formulera sina behov för skolan, innan man sätter en ny lärarutbildning i sjön. Utskottet argumenterar för en ny lärarutbildning för gymnasiet utifrån att beslut fattats om en ny lärarutbildning för grundskolan. Argumentationen skulle kunna godtas, om det förelåg en direkt koppling mellan läroplan för grundskolan och läroplan för gymnasiet. Denna situation föreligger dock inte enligt vår mening men kan naturligtvis bli verklighet om och när gymnasieskolans läroplan revideras, men först då. Vi menar att man dels gör samordningsvinster, dels gör ekonomiska vinster om riksdagen hade litet is i magen och avvaktade läroplan för gymnasiet innan lärarutbildningen sattes i sjön. Ett ytterligare skäl borde åtminstone för socialdemokraterna vara att avvakta och utvärdera försöksverksamheten med treåriga yrkesutbildningar i gymnasieskolan. När fler elever kan läsa fler s.k. teoretiska moment, är det åtminstone för oss naturligt att detta ställer rättmätiga krav på ämnens form och innehåll. Därmed sagt att lärarutbildningen också påverkas. Vi menar alltså att de samordningsvinster som går att göra genom att samplanera utbildningens behov med dess krav på lärarkompetens bör göras i ett så nära sammanhang som möjligt. Ett sådant ställningstagande ger vi också uttryck för när vi föreslår en samordnad slöjdlärarutbildning. Detta förslag avslås dock av skäl som jag har svårt att inse. Kanhända att majoritetsföreträdarna närmare kan förklara sitt ställningstagande och vad det är som gör att det inte är klart att samordningsvinster går att göra härvidlag när det går att göra sådana inom andra lärarutbildningar. En annan viktig fråga av samordningskaraktär är frågan om samarbetet mellan lärarutbildningsanstalterna och anlitandet av universiteten, där de fasta forskningsresurserna finns i dag. När riksdagen beslutade om en viss decentralisering av styrningen av högskolorna, togs som bekant regionstyrelserna bort. Nu vilar samarbetskonstruktionerna mer direkt på berörda skolor och universitet. I fråga om lärarutbildningen för grundskolan är det oerhört viktigt att detta samarbete verkligen kommer till stånd. Dels skall utbildningen utgå från en kraftig ämnesanknytning, dels handlar det om att ge lärare utbildade för grundskolan en reell möjlighet att gå vidare till forskarutbildning. Vi anser nog att det hade varit riktigare om utskottsmajoriteten på ett klarare sätt än vad som nu gjorts gett uttryck för sina åsikter i frågan om möjlighet till forskarutbildning för blivande lärare i grundskolan. Herr talman! Betänkandet som vi nu behandlar rör så många frågor vad gäller lärarutbildning av olika kategorier att det är hart när omöjligt att inom ett rimligt tidsrum kommentera och utveckla alla. Jag vill dock göra ett par korta kommentarer. Från vpk:s sida menar vi att det är alldeles för tidigt att ta bort hemspråkslärarlinjen. Hade riksdagen sagt ja till vårt förslag om en förlängning av tidig-lärarutbildningen för grundskolan om 20 poäng, hade utsikterna varit bättre att klara en kvalitativt god hemspråkslärarutbildning. När nu riksdagen av outgrundlig anledning inte vill höra på det örat, ser vi det som ett måste att behålla hemspråkslärarlinjen åtminstone i ett övergångsskede.

Här sker det något anmärkningsvärda att utskottet tycker som vpk och även medger att skolorna förfar enligt vårt förslag, nämligen använder överblivna pengar. Men utskottet avstyrker motionen. Det skulle jag vilja ha en förklaring till från Kristina Svensson. Det är viktigt, för skolornas skull och för de aktuella sökandes skull och för lärarrekryteringens skull, att det härifrån riksdagens talarstol slås fast att även om förslaget avslås så innebär det i realiteten ett bifall. Det här betänkandet och protokollet från denna debatt kommer naturligtvis att studeras av dem som är ansvariga för den nya lärarutbildningen för grundskolan bl.a. När man befinner sig i den situationen att en del som har sökt kanske kan gå in i studierna med viss kompletterande utbildning, är det som sagt viktigt att det slås fast att man får använda pengarna för att komplettera deras utbildning, så att vi åtminstone kan ta ett steg på vägen mot en bättre försörjning med lärare för grundskolan. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer vid detta betänkande.

Herr talman! I det aktuella betänkandet om anslag till utbildning för undervisningsyrken behandlas i anslutning till årsbudgeten ett 50-tal motioner. Det är antalet utbildningsplatser för en rad olika lärarutbildningar som tas upp. Motionärerna har vunnit stora framgångar. Utskottet, och inte minst vi socialdemokrater i utskottet, har varit lyhörda för motionärernas argument, och detta har också gett oss ett betänkande där vi i långa stycken är eniga. För tre år sedan beslutade riksdagen om en ny utbildning för grundskolans lärare. Riksdagen uttalade då att den lärarutbildning som avsåg tjänst vid gymnasieskola och vuxenutbildning fick bibehållas tills vidare inom ämneslärarlinjernas ram. När nu den nya grundskollärarutbildningen har utformats, kan vi ta ställning till hur en ny ämneslärarutbildning skall se ut. Vi poäng. Utskottet föreslår att utöver språk skall ämnet samhällskunskap omfatta 80 poäng. Utskottet föreslår vidare att denna nya ämneslärarutbildning inleds den 1 juli 1988 och att tidigare utbildning då avvecklas. Centern och vpk har i en reservation velat bibehålla den nu befintliga ämneslärarutbildningen i avvaktan på en ny läroplan för gymnasieskolan, som vi nyss hörde. Men moderniseringen av ämneslärarutbildningen får ses som en naturlig följd av en ny utbildning för grundskolans lärare, och den bör inte skjutas på framtiden. Herr talman! Frågan om rekrytering och utbildning av lektorer för gymnasieskolan behandlas mycket ingående i betänkandet. I dag skall en lektor i gymnasieskolan enligt skolförordningen förutom doktorsexamen i ett skolämne också ha adjunktskompetens, dvs. grundutbildning i ytterligare ett ämne. Men det finns möjligheter att få dispens från kravet på behörighet i två ämnen. Vi hari ett tidigare betänkande i år pekat på möjligheten till avkortad pedagogisk-praktisk utbildning för den som är ämnesteoretiskt behörig till lektorstjänst. Eftersom utbildningsministern avser att ge UHÄ i uppdrag att se över den praktisk-pedagogiska utbildningen för dem som avlagt doktorsexamen, yrkar jag avslag på den borgerliga reservationen. Beträffande grundskollärarlinjen biträder utskottet utbildningsministerns förslag vad avser antalet platser för läsåret 1988 90. Vi föreslår därför att utbildning av lärare för gren 1-7 skall lokaliseras till Gävle-Sandviken, Kalmar och Uppsala. Antalet utbildningsplatser på de här tre orterna får vi återkomma till i samband med behandlingen av nästa års budgetproposition. Utskottet föreslår vidare att medel nu avsätts för planeringsarbete inför de nya utbildningarna på de här tre orterna. Den nya grundskollärarutbildningen måste liksom all högskoleutbildning vila på vetenskaplig grund. Det är mycket väsentligt att kontakter och samarbete mellan universitet och övriga högskoleenheter utvecklas, särskilt som flera av utbildningsorterna saknar egna forskningsanslag. Utskottet förutsätter att vad som gäller annan högskoleutbildning självfallet också gäller grundskollärarutbildningen. Jag yrkar därför avslag på vpk:s reservation. Elever i vårdlärarutbildningen får tillbaka sina utbildningsarvoden kommande läsår. Vi vet att det redan har gett positiv effekt på antalet sökande. Under de senaste åren har alltför många utbildningsplatser inte utnyttjats. Men den stora nedskärning av ramen som budgetförslaget innebar avvisar utskottet och föreslår att antalet platser skall vara oförändrat, dvs. 392. Vi föreslår alltså att riksdagen bifaller utskottets förslag angående oförändrat antal platser i vårdlärarutbildningarna. Utskottets majoritet föreslår att hemspråkslärare skall utbildas inom ramen för den nya grundskollärarlinjens gren 1-7. Det ger dessa lärare bättre förutsättningar till arbetsgemenskap med andra lärare i grundskolan. Förslaget ger också möjlighet till kompletterande utbildning, dvs. till en fullständig grundskollärarutbildning längre fram. Vi avvisar reservationen Utskottet föreslår att en allmän utbildningslinje, slöjdlärarlinjen om 120 poäng, inrättas fr.o.m. den 1 juli 1988 vid universitetet i Linköping. Vi föreslår att den nuvarande slöjdlärarlinjen skall avvecklas fr.o.m. den 1 juli 1991. I en reservation från vpk föreslås, som Björn Samuelson nämnde, att samordnad slöjdlärarutbildning skall lokaliseras till Uppsala och Umeå. Utskottsmajoriteten anser emellertid att vi först måste få erfarenheter från den samordnade slöjdlärarutbildningen i Linköping och Göteborg innan vi beslutar om ytterligare orter. Herr talman! En återkommande utbildningsfråga i utskottet och i kammaren är förskollärarutbildningen, vad gäller både platsantal och lokalisering. Utöver årets utbildningsplatser föreslås 210 nya platser. Av dessa tilldelas Halmstad, Karlstad och Göteborg vardera 30 platser. Vi anser att en reserv på 120 platser är befogad, vilket föreslås i budgetpropositionen. Att som vpk föreslår utöka antalet utbildningsplatser med i det närmaste 2 000 kan inte utskottet acceptera. Det är ett ur rekryteringssynpunkt, planeringssynpunkt och ekonomisk synpunkt orealistiskt förslag. Lärarhögskolan i Stockholm har förlagt 30 utbildningsplatser för förskollärare till Uppsala detta läsår. Till dessa 30 platser fanns 750 sökande. Även under nästa läsår, dvs. läsåret 1988/89, kommer utbildning att utlokaliseras till Uppsala från Stockholm. I Uppsala finns lokaler och kompetent lärarpersonal, och det finns i regionen ett stort behov av utbildning. Utskottet föreslår därför riksdagen att ge regeringen till känna att en allmän utbildningslinje för förskollärare bör återinrättas i Uppsala fr.o.m. läsåret 1989/90. Universitetet i Göteborg förlägger på samma sätt 50-poängsutbildning till Borås. Man utlokaliserar alltså från Göteborg till Borås. Utlokalisering förekommer även från andra högskolor när det gäller utbildning för förskollärare. Det är en fördel att organisationen kan vara flexibel och erbjuda utbildningar på olika orter olika år. Därigenom tillgodoser man ännu bättre ett lokalt behov. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag noterade att Kristina Svensson motiverade sitt avslagsyrkande beträffande reservation 2 med att utskottet utförligt hade motiverat hur situationen såg ut men att det fanns dispensmöjligheter för enämneskombinationer och att utbildningsministern ämnade se över lektorssituationen. Det sista var för mig en nyhet. Men Kristina Svensson nämnde ingenting om de pensionsavgångar som är aktuella på lektorssidan. Ungefär var fjärde lektor kommer nämligen att gå i pension under de närmaste åren, så det brådskar faktiskt. Kristina Svensson nämnde inte heller något om det som vi har skrivit i reservationen om att lönesättningen för den som är högskolelektor och övergår till att bli gymnasielektor är litet makaber, eftersom vederbörande får en sänkning av lönen, många gånger ganska ordentligt, samtidigt som Prot. 1987/88:129 undervisningsskyldigheten ökar. Jag var själv i den situationen en gång, och det är klart att jag inte gick till gymnasiet under sådana omständigheter. Hur tänker Kristina Svensson öka möjligheterna för disputerade att gå till gymnasiet i den situation som uppstår med majoritetens skrivning?
Herr talman! Kristina Svensson sade att socialdemokraterna i utbildningsutskottet hade varit lyhörda för oppositionens förslag och biträtt dem i många avseenden. Jag tycker att det vore bra, Kristina Svensson, om ni vore lyhörda i större utsträckning och sade ja till andra för undervisningen väsentliga förslag som oppositionen lägger fram. Jag ser att utbildningsministern nu har kommit till kammaren. Då erinrar jag mig att det har varit en interpellationsdebatt tidigare i dag där, såvitt jag förstår, utbildningsministerns synpunkter pekade åt ett håll, medan Kristina Svensson biträdde en helt annan ståndpunkt när det gäller lektorstjänsterna på gymnasieskolan. Jag undrar vilken som är rätt. Sedan vill jag passa på att fråga utbildningsministern om det inom regeringen finns ett några planer på hur man skall komma till rätta med den rådande bristen på sökande till den nya grundskollärarlinjen. Det är ganska fatalt att man i Härnösand kanske t.o.m. måste inhibera en utbildningslinje därför att det inte finns ett tillräckligt antal sökande. Det skulle vara intressant att få höra vad utbildningsministern har att säga om detta.

Herr talman! Det är självklart att vi är mycket angelägna om att lektorstjänster skall ha behöriga innehavare. Att lektorerna utgör en mycket vital resurs för gymnasieskolan råder det inget tvivel om. Vi har i betänkandet redogjort mycket klart och tydligt för situationen i dag. Det finns en grav obalans mellan antalet inrättade lektorat och antalet besatta tjänster. Pensionsavgången är dessutom stor inom 15 år — det är vi helt på det klara med. Man måste självfallet underlätta och stimulera rekryteringen av lektorerna till tjänster i gymnasieskolan och till övergång från tjänster i högskolan till tjänster i gymnasieskolan. Ett sätt att göra detta är att se över den praktisk-pedagogiska utbildningen för lektorerna. Lönesättningen, som Kerstin Keen tar upp, är inte en riksdagsfråga. Vi i utskottet har erfarit att statens arbetsgivarverk har sin uppmärksamhet riktad på frågan om en adekvat lönesättning för gymnasielektorerna.
Herr talman! Kristina Svensson argumenterade så väl för reservation 2 att jag hoppas att hon i morgon röstar för densamma.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet från utbildningsutskottet nr 39 tar upp regeringens proposition som innehåller ett förslag om att bemyndiga regeringen att godkänna ett avtal som innebär att huvudmannaskapet för den tandvårds-, tandteknikeroch tandsköterskeutbildning som bedrivs vid universitetet i Göteborg överförs till Göteborgs kommun den 1 januari 1989. Det här avtalet går tillbaka på ett olyckligt principbeslut i riksdagen 1979. Det är identiskt lika med ett avtal mellan staten och Västerbottens läns landsting om motsvarande ändringar vid universitetet i Umeå som trädde i kraft den 1 januari 1987. Det här avtalet innebar bl.a. att Västerbottens läns landsting skulle inrätta tjänster som assistenttandläkare med arbetsuppgifter som motsvarade de uppgifter som hade fullgjorts av assistenttandläkarna vid universitetet. Detta ledde till svåra förhandlingar mellan Västerbottens läns landsting och Tandläkarförbundet. Anställningstryggheten för de berörda assistenttandläkarna är alltjämt en tvistefråga. Beträffande Umeåavtalet kan i dag sägas att det inte var något bra avtal. Assistenttandläkarna har fått en försämrad anställningstrygghet. De har inte garanterats den rätt till egen utbildning och forskning som de statligt anställda assistenttandläkarna har. Göteborgsavtalet har exakt samma brister. Men enligt den uppfattning som vi moderater har är kanske det viktigaste att huvudmannaskapet för akademisk utbildning och därmed jämförbar utbildning i princip skall vara statligt. För den skull bör riksdagen ändra det principbeslut som den fattade 1979. Därför bör också propositionen avslås. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 39. Som vi hörde i Birger Hagårds redogörelse går förslaget tillbaka till det principbeslut som fattades här i riksdagen under riksmötet 1978/79 och som innebar att den tandvård som staten bedriver i anslutning till odontologisk utbildning och forskning skall ha ett landstingskommunalt huvudmannaskap. Det dröjde fram till 1985/86 tills vi fick ett förslag till ett första avtal. Det gällde avtalet mellan staten och Västerbottens läns landstingskommun. Nu föreligger ett förslag om godkännande av ett avtal som gäller för Göteborg. Principbeslutet innebar ju att man tar steg mot ett enhetligt landstingskommunalt huvudmannaskap för den offentliga hälsooch sjukvården. Jag tycker inte att det finns någonting att erinra mot detta avtalsförslag, som jag alltså yrkar bifall till. Jag noterar att moderaterna är 125 ensamma reservanter i denna fråga.
Herr talman! Vi slåss gärna ensamma för en rättfärdig sak! Skall det, Kristina Svensson, vara omöjligt att ändra på de principer som tidigare varit vägledande, om det visar sig att det avtal som ingåtts är ett dåligt avtal?
Herr talman! Vi har alltså från majoritetens sida — och det gäller samtliga partier utom moderaterna — inte funnit anledning att riva upp principbeslutet.
Herr talman! Det är möjligt att majoriteten tycker så. Jag är dock inte säker på att de berörda, i det här fallet särskilt assistenttandläkarna, har samma uppfattning. De skulle nog inte ha någonting emot att de fick samma villkor som de statligt anställda har.
Herr talman! Vi har i betänkandet klart formulerat att assistenttandläkartjänsterna skall övergå till landstingskommunalt huvudmannaskap med befordringsgång och arbetsuppgifter som motsvarar dem som gäller för tjänster inom universiteten i dag.

Herr talman! Hela samhället är beroende av att kunskap hålls vid liv och att ny kunskap kan erövras. Det är en angelägenhet för hela samhället att man skapar så goda betingelser som möjligt för att erövra kunskap och för att kunna hålla den vid liv. Det ligger i samhällets intresse att det är de bäst lämpade som antas till den högre utbildningen och därmed också i förlängningen till forskarutbildningen. Det är inget tvivel om att kvaliteten i den högre utbildningen i hög grad är beroende av vilka som bereds tillträde. De nuvarande tillträdesbestämmelserna, som vi har haft sedan 1977, har starkt bidragit till den gradvis försämrade kvaliteten när det gäller den högre utbildningen i Sverige. Jag har själv snart tre decenniers erfarenhet som universitetslärare. Jag har kunnat iaktta hur en stor del av de studerande, men självfallet inte alla, visar prov på allt sämre förkunskaper. Det gäller inte bara ett sådant ämne som svenska — uppsatsskrivandet är ibland bedrövligt vid våra universitet — utan även engelska, för att inte tala om den många gånger totala okunnigheten i andra språk än engelska. Men det gäller också historia. Det kan låta förfärligt, men faktum är att om man går ut och talar med våra studenter och ber dem placera in Gustav Vasa i tiden skall man inte bli förvånad om man får höra 1700-talet. Den här gradvis försämrade kvaliteten i den högre utbildningen i landet har också lett till att vi i dag har en brist på välutbildad arbetskraft på olika: områden och att vi relativt sett har fått en försämrad internationell konkurrenskraft. Den högre utbildningen och forskningen skall vägledas av vetenskapliga mål. Universiteten är inte och får aldrig bli främst några utbildningsanstalter för vissa yrken utan måste vara institutioner för att utveckla det mänskliga vetandet. Vi behöver självständiga och starka universitet för att kunna garantera ett fritt tänkande och en fri kritik som står oberoende mot statsmakterna. Det här är särskilt betydelsefullt i Sverige med dess mycket starka offentliga makt. Den nuvarande organisationen av den högre utbildningen och forskningen har fjärmat sig från detta mål. Grundutbildningen har framför allt blivit till för arbetsmarknadens behov, och tillträdesreglernas främsta uppgift är att åstadkomma en förment jämlik rekrytering från olika socialgrupper och från olika åldersgrupper. Naturligtvis har också resultatet blivit att svårigheterna att över huvud taget kunna rekrytera forskarstuderande är stora i det här landet. Universiteten och högskolorna måste få tillbaka sin ursprungliga roll om Sverige över huvud taget skall kunna hävda sig internationellt.

Detta beror kanske inte minst på att Sverige riskerar att fjärma sig från det andliga Europa, från det intellektuella Europa.

Häromdagen återgavs statistik från statistiska centralbyrån. Denna statistik visar att var fjärde högskolestuderande hoppar av utbildningen och aldrig når fram till någon examen. Då är ändå alla de som går på de tidigare icke högskolemässiga utbildningarna medräknade — vårdyrken, undervisningsyrken — där examinationsfrekvensen är relativt hög. Det visar sig inte oväntat att de som har en treeller fyraårig gymnasielinje bakom sig klarar sig bäst. Totalt sett tar 74 96 examen. Av des.k. 25:4-orna, dvs. de som är över 25 år och har fyra års arbetslivserfarenhet, är det bara varannan som tar examen. På kulturvetarlinjen och på samhällsvetarlinjen fullföljer bara var fjärde studerande sina studier. När det gäller linjen för offentlig förvaltning, matematiklinjen, fysikerlinjen och juristlinjen är det bara var tredje som tar examen. Allt detta borde mana till besinning, och det ger naturligtvis ett fullständigt underbetyg åt tillträdesreglerna sådana som de nu är utformade. Vi hade anledning att hoppas på en tillnyktring och förändringar efter den s.k. tillträdesutredningens arbete. Men i den proposition som lagts på riksdagens bord förutsätts att systemet i stort sett skall fortsätta som om ingenting hade hänt. Man vill ge formell behörighet till så många som möjligt oavsett om de uppfyller de kvalitetskrav som högskolan måste ställa. Som högskolan måste ställa, sade jag, medan vi kan hålla på att experimentera och ha lekstuga när det gäller grundskolan och kanske också när det gäller gymnasiet. Men när vi kommer upp på högskolenivå har vi den internationella jämförelsen att beakta, som ingalunda utfaller till svensk fördel. Tydligen är det regeringens och majoritetens mening att urvalsreglerna skall fungera som något slags fördelningspolitiskt medel för att ge olika grupper tillträde till högre utbildning. Vi moderater vill framför allt betona de sökandes faktiska kunskaper. Vi vill se till att de som börjar högre studier också har goda förkunskaper. Den s.k. självprövningsrätten är ett gott exempel på de tokerier som har smugit sig in i systemet. Det är någonting som självfallet måste avvisas. Merparten av de studerande bör tas in på betyg, men det skall naturligtvis vara kunskapseller målrelaterade betyg. Vi har också efterlyst en förändring av hela betygssystemet och sagt att den bör genomföras senast under 1989. Meritvärdering av arbetslivserfarenhet och proportionell kvotering har ingenting att göra med faktiska, goda förkunskaper! Propositionen innebär att allt förblir vid det gamla. Ingen förändring föreslås av den allmänna behörigheten. Högskoleprovet föreslås få en större roll. Man vill utvidga den s.k. självprövningsrätten för sökande till vad som nu benämns fristående kurser — i går hette det enstaka kurser. Regeringen och majoriteten försvarar i princip antagningssystemet. Man gör ett stort nummer av den sociala snedrekryteringen. Men tacka katten för det. Den sociala snedrekryteringen beror ju på att högre utbildning lönar sig dåligt i dagens Sverige. Varför skulle jag lägga ner år av studier, och varför skulle jag ådra mig skulder på 100 000-150 000 kr. för att sedan få ett jobb som ger mig mindre betalt än om jag hade gått ut i arbetslivet direkt från gymnasiet? Vi moderater är tydligen ensamma om att föra fram kritik på denna punkt. Vi konstaterar med sorg att de föreslagna förändringarna uppenbarligen inte kommer att få någon som helst effekt. Vi menar att det inte är möjligt att förändra snedrekryteringen med hjälp av några tillträdesregler. Det är inte heller önskvärt att använda tillträdesreglerna för att manipulera i detta hänseende. Högre utbildning är någonting som är alltför viktigt för att användas för sociala eller kanske socialistiska experiment. Vill man ändra på den sociala snedrekryteringen — och det vill vi — och se till att vi får alla goda krafter till den högre utbildningen, kan man uppnå positiva effekter framför allt via föräldrapåverkan och genom att se till att vi har ett bra underliggande skolsystem som gör det möjligt för varje elev att utveckla sin egen begåvningsprofil maximalt. Vi har inte något bra skolsystem i dag. Naturligtvis spelar studiemedlen och självfallet även arbetsmarknadsutsikterna in i sammanhanget. Till detta kommer, som jag sade förut, lönepoliti Prot. 1987/88:130 ken och givetvis också skattepolitiken. Det viktigaste som vi kan göra för att råda bot på den sociala snedrekryteringen och för att få god rekrytering till högre utbildning är att göra det lönsamt att satsa på högre utbildning. Herr talman! Vi moderater står bakom åtskilliga reservationer. Reservation 1 innebär ett principiellt ställningstagande av det slag som jag här har relaterat. Reservation 2 har vi tillsammans med folkpartiet och där betonar vi syftet med behörighetsoch urvalsreglerna vid tillträde till högre utbildning. Det är de som har de bästa förutsättningarna som skall antas. I reservation 3 framför vi ett krav på skärpning av den allmänna behörigheten. Liksom tillträdesutredningen menar vi att man måste se till att de studerande har minst betyget 3 i svenska och engelska från tvåårig gymnasielinje. I reservation 8 säger vi nej till inrättande av en särskild professur för att se på mätningsfrågorna, som framför allt är aktuella vid högskoleprovet. Om vi i andra sammanhang säger att det är vart tredje år som vi skall ta ställning till utökning av antalet professurer, skall vi nu inte klampa in och göra ett undantag. Reservation 9 har vi tillsammans med folkpartiet. Där pläderar vi för en ökad direktövergång från gymnasiet till den högre utbildningen. I reservation 10 tar vi avstånd från arbetslivserfarenhet som generellt meritvärde. I reservation 12 pläderar vi för en ökad individuell prövning. Reservation 13 handlar om det grannlaga i att värdera den utländska utbildningen. Regeringen bör i detalj redovisa sina intentioner på denna punkt. I reservation 14 menar vi att arbetslivserfarenhet inte bör värderas vid sökande till linjealternativ utbildning. Reservation 15 är en gemensam borgerlig reservation. Den handlar om kunskapen i kostfrågor och dess betydelse för olika fortsatta utbildningar. I reservation 16 kräver vi generellt att längre utbildningar skall föregås av treeller fyraåriga gymnasiestudier. I reservation 17, som vi har tillsammans med folkpartiet, krävs att man kan få komplettera dåliga betyg. Reservation 19 handlar om viktning av betygen, och i reservation 21 vill vi ha mera av lokal antagning. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till alla de reservationer som bär moderata namn. Jag vill till sist konstatera att ingen förbättring är i sikte. Taktikläsningen i gymnasiet kommer att fortsätta. Kvalitetsförsämringen av den högre utbildningen kommer att fortsätta. Vi kommer fortsatt att få se en onödig väntetid mellan gymnasiet och högskolan. När får vi den ofrånkomliga kvalitativa upprustningen av högskolan?

Herr talman! Någon har sagt att det man skall studera på högskolan i många fall är betydligt lättare att lära sig än de regler som avgör om man skall få studera det. Antagningssystemet till högskolan är mycket komplicerat, fullt av detaljer och begrepp som ”allmän behörighet”, ”särskild behörighet”, ”kvotgrupper”, ”självprövningsrätt” osv. Jag tänker ha som utgångspunkt några principer snarare än detaljer, särskilt som folkpartiet inte var representerat i tillträdesutredningen, som ligger till grund för propositionen. Först och främst kan konstateras att urval skall tillämpas så litet som möjligt. Idealet är naturligtvis att en behörig sökande som vill studera något på högskolan skall få möjlighet att göra det. I så få fall som möjligt skall vi behöva sålla bort behöriga sökande. Detta kan låta som en självklarhet, men det kan vara värt att påpeka därför att det bör påverka våra beslut i dimensioneringsfrågor och framför allt när det gäller anslagsoch dimensioneringssystemet. Vi bör eftersträva en så flexibel högskola att förändringar i sökandens preferenser och på arbetsmarknaden snabbt kan påverka högskolans utbildningsutbud. I de fall det är nödvändigt att göra ett urval måste förutsättningarna att framgångsrikt klara studierna vara det avgörande. Alla alternativa kriterier i ett urvalssystem är demoraliserande. När jag är ute på högskolorna möter jag rätt ofta studenter som suckar över att det förekommer lottning vid antagningen till åtskilliga kurser. De känner att det är ovärdigt att man inte har ett, som de uppfattar det, rättvisare urvalssystem. Det är värt att understryka att det är de mest lämpade som skall ges förtur om man måste göra ett urval. Detta är viktigt inte bara ur samhällets synvinkel utan även i hög grad för individerna. Behörighetsvillkoren kan i detta avseende ses som ett slags förlängning av studievägledningen, en signal från samhällets sida till individen att man skall söka sig till en utbildning som man har förutsättning att klara av. Med ett bra urvalssystem kan man undvika åtskilliga individuella tragedier, som det faktiskt finns exempel på i dagens högskola. En ytterligare principiell utgångspunkt för oss är att det är tämligen ointressant hur förkunskaperna har inhämtats. Den sociala snedrekryteringen till högskolan är ett problem. Den är ett problem för samhället, som på detta sätt går miste om något man skulle kunna kalla för en begåvningsreserv. Det finns i de samhällsgrupper som i dag i alltför liten utsträckning söker sig till högskolan en väldig intellektuell kapacitet som Sverige skulle behöva. Dessutom hindrar den sociala snedrekryteringen i många fall människor från att välja ett liv som de egentligen skulle vilja leva, på grund av att de av tradition och även av andra skäl avstår från högskoleutbildning. Vi skall i dag, på grundval av de erfarenheter vi har gjort under tio år, justera det antagningssystem som infördes 1977. Utskottet för en ganska intressant argumentation i inledningen till betänkandet om detta med social snedrekrytering. Man kan tolka utskottets skrivningar så att det 1977 fanns en övertro på att man kunde komma åt den sociala snedrekryteringen genom att ändra antagningsreglerna. I själva verket utgör dessa i detta sammanhang en mindre viktig faktor. Det är intressant att socialdemokraterna också har ställt sig bakom dessa skrivningar, där man t.ex. påpekar att akademikers inkomstutsikter är en mycket viktig faktor när människor överväger om de över huvud taget skall ägna sig åt högskolestudier. Det är lättförståeligt att Prot. 1987/88:130 föräldrar i många hem utan studietradition säger till sina ungdomar: Varför skall du läsa på högskola i flera år och skaffa dig stora studieskulder, när du ändå inte kommer att få nämnvärt högre inkomster än om du tar ett jobb direkt? Man skall vara nöjd med att socialdemokraterna har accepterat dessa utskottets skrivningar. Hade det varit vi från folkpartiet som utformat skrivningarna, skulle vi ha formulerat oss något annorlunda. Som Birger Hagård påpekade spelar naturligtvis skattesystemet en mycket viktig roll i detta sammanhang. Det är riktigt att, som utskottet, framhålla att vi inte skall ha någon statlig inkomstpolitik. Men statsmakterna utformar skattesystemet, och det är odiskutabelt att en sänkning av marginalskatterna skulle innebära förbättrade ekonomiska villkor för stora akademikergrupper. Från folkpartiets sida tycker vi att regeringens proposition innehåller steg i rätt riktning, även om vi tycker att de är otillräckliga. Vi menar t.ex. att man nu gör en rimligare avvägning av vilken betydelse arbetslivserfarenhet skall ges vid antagning till högskoleutbildning. Det är också riktigt att man går vidare på vägen mot att låta antagningsprov spela en större roll vid antagning till högskolan. Vi anser dock att regeringens förslag på båda dessa punkter inte går tillräckligt långt. Vi menar t.ex. att kvoten för direktövergång från gymnasieskolan till högskolan bör ligga på 50 96. Det är naturligtvis en avvägningsfråga vilka som skall få platserna på högskolan. För att skapa rimliga arbetsförutsättningar i gymnasiet och tillgodose önskemål som uppenbarligen finns hos många ungdomar som just gått ut gymnasiet, bör denna andel aldrig vara lägre än 50 90. En erfarenhet man kan dra efter de tio år som gått är att det behövs en skärpning av de allmänna behörighetsvillkoren. De borgerliga partierna har något olika varianter på förslag till hur denna skärpning skall gå till. Man kan i och för sig diskutera vad som är lämpligast. Vi har för vår del stannat för att det i princip skall krävas treårig gymnasieskola för att komma in på högskola. Man kan också, som centern och moderaterna, diskutera krav på lägst betyget 3 i vissa ämnen från gymnasieskolan. Vi tycker också att man borde skärpa reglerna för den s.k. självprövningsrätten. Det kan i och för sig finnas anledning att i vissa sammanhang, t.ex. vid kortare kurser och enstaka kurser, överlåta till den sökande själv att avgöra om han eller hon har tillräckliga förkunskaper. Men som huvudprincip bör gälla att man oavsett ålder får sina förkunskaper bedömda av högskolan. Vi hade gärna sett att man gått längre när det gäller antagningsprov. Antagningsproven skall inte bara vara av allmän karaktär, som de som i dag förekommer och som man har tänkt sig i propositionen. Vi vill att antagningsproven mer direkt skall kunna mäta de sökandes förkunskaper. Om man går in för den principen följer därav att proven rimligen bör vara linjespecifika. De skall alltså kunna se olika ut för olika utbildningar. En intressant framgång för våra strävanden är att utbildningsutskottet har enats om att akademiska betyg skall ha meritvärde när man söker till andra högskolekurser. När man tänker efter är detta ganska rimligt och självklart. Jag har aldrig förstått varför ett gymnasiebetyg som kan vara åtskilliga år gammalt skall ha meritvärde, medan däremot akademiska betyg från kurser man genomgått helt nyligen inte skall ha något värde vid bedömningen av den sökandes meriter. Den allvarligaste kritiken från vår sida mot detta betänkande är att man inte nu vill gå in för principen om viktning av betyg. Det är en synpunkt som har mycket starkt stöd, vilket framgår när man är ute på både gymnasier och på högskolor. Taktikvalen är ett problem i gymnasieskolan. Jag tror att viktning av betyg skulle vara ett sätt att åtminstone minska detta problem. Det finns olika modeller för hur man kan vikta betyg. Där kan man ha olika uppfattning. Av bl.a. detta skäl förordar vi i vår reservation att en försöksverksamhet med viktning av betyg bör genomföras vid t.ex. de tekniska utbildningarna inom högskolan. Jag inledde med att säga att detta system ofta är mycket komplicerat. Detta har också medfört en betydande byråkrati inom högskolan. Åtskilliga tjänster går åt för att bara handlägga detta antagningssystem. Som det ibland har påpekats, leder ju denna ganska långvariga procedur — som börjar på våren och ibland avslutas först en bit in på hösten — inte sällan till att alla sökande antas. Detta är ett exempel på att det säkert finns möjligheter att genom förenkling av reglerna och hanteringen också minska byråkratin. Det är i detta perspektiv som man skall se den borgerliga reservationen om utredning om övergång till mer lokal antagning. Jag tror att det vore mycket bra om vi i högre grad överlät på högskolorna att hantera antagningsproceduren. Självfallet skall den som t.ex. söker till läkarlinjen inte nödvändigtvis behöva skicka ansökningshandlingar till alla högskolor som bedriver läkarutbildning. Jag tror att detta problem skulle gå att lösa och att det skulle vara rätt stora vinster att göra om man i högre grad lade över denna hantering på varje högskola. Herr talman! Det finns mycket att säga i denna fråga. Birger Hagård har berört ett antal reservationer som också vi folkpartister står bakom, varför jag för tillfället nöjer mig med att avslutningsvis yrka bifall till de reservationer som folkpartiet har biträtt.

Herr talman! Enligt vår uppfattning kan det antagningssystem för högskolan som vi nu diskuterar endast betraktas som ett provisorium. Det beror på att man inte har tagit tag i det som är den verkliga knäckfrågan, nämligen betygssystemet. Det är vår bestämda uppfattning att det betygssystem som vi i dag har är helt otillfredsställande och bör avskaffas. Vi måste i stället för ett betygssystem som visar vad en elev presterar i förhållande till sina kamrater få ett system som bygger på vad vederbörande faktiskt kan och presterar. Utan ett vettigt betygssystem kan vi naturligtvis inte få ett bra system för antagning till högskolan. Enligt vår mening skall betygen i ett meritsystem givetvis kompletteras med andra sätt att mäta kunskaper och prestationer. Detta är framför allt viktigt när det gäller antagning till utbildningar, där det inte bara är förmågan till inhämtning av teoretiska kunskaper som är avgörande utan kanske också allehanda praktiska och konstnärliga färdigheter. Det innebär att hela vår diskussion om antagningssystemet i dag bygger på att frågan måste tas upp till ny prövning den dag vi skulle få ett nytt betygssystem. Jag upplever att kravet Prot. 1987/88:130 på ett nytt betygssystem och delvis också en förändrad roll för betygen har en 31 maj 1988 mycket stark förankring ute bland människor på våra skolor. Det är socialdemokraterna som här är den stora bromsklossen, eftersom de inte ens vill ställa upp för en utredning om betygssystemet. Detta innebär också att andra viktiga frågor inte kan lösas. I det föreliggande betänkandet behandlas också frågan om betygskomplettering. Vi centerpartister tycker att det är rimligt och naturligt att man, om man i gymnasiet inte har uppnått det studieresultat som behövs, i efterhand skall kunna förvärva ytterligare kunskaper och få betyg för detta som kan åberopas som merit när man söker till högskolan. Detta förutsätter egentligen också ett annorlunda betygssystem, eftersom systemet med relativa betyg i så hög grad är knutet till vad andra elever kan och presterar. Vi har i en reservation pekat på denna koppling. Det finns naturligtvis också möjligheter att göra provisoriska förbättringar i det nuvarande betygssystemet. En av de viktigaste åtgärderna är att se till att betygets meritvärde hänger samman med hur långa kurser man har läst. Det är därför som vi föreslår att en försöksverksamhet med viktning av betyg skall genomföras. Vi vet att taktikval i dag är ett mycket stort bekymmer i skolan. Det är oerhört viktigt att man har ett betygsoch meriteringssystem, som uppmuntrar eleverna att skaffa sig de rätta förkunskaperna för de studier som de senare skall bedriva. Dagens system har nästan motsatt effekt. Det blir mycket frestande att välja kortare och enklare kurser än vad man egentligen skulle behöva för att på det sättet skaffa sig högre betyg och få lättare att komma in på den utbildning som man vill ha. En viktig fråga som också behandlas i betänkandet är frågan om vilken roll som arbetslivsmeriter, självprövning etc. skall ha. När jag lyssnade på vad Birger Hagård, docent, för en stund sedan sade här i talarstolen, fick jag bilden av en högskola vars enda egentliga uppgift är att producera, om inte docenter så åtminstone doktorer och kanske en och annan licentiat. Forskarutbildningen är högskolans syfte — det var den bild som Birger Hagård gav mig. Det är naturligtvis inte en korrekt bild. Det är givetvis en viktig uppgift för högskolan att skapa ett underlag för forskarutbildning. Men detta är långt ifrån den enda uppgiften. Högskolan skall också förse oss med högkvalificerade yrkesarbetare på olika områden. Högskolan skall förse oss med läkare, lärare, ingenjörer och många andra yrkesgrupper som är betydelsefulla för vår samhällsutveckling. Detta måste man också ta hänsyn till i det meriteringssystem som man skall ha. Högskolan spelar dessutom en stor roll för många människor som kanske inte bedriver högskolestudier för att bli forskare eller ens siktar på ett bestämt akademiskt yrke utan studerar för att studierna ingår som en del i den personliga utvecklingen. Det är viktigt att vi tillåter också denna typ av studier på vår högskola. Detta måste man ha i minnet när man utformar vårt antagningssystem. Det är alltså inte bara studielämpligheten som har betydelse för urvalet. Det finns också anledning att fundera över den roll dessa människor skall spela efter fullbordade högskolestudier. Då är det vår bestämda uppfattning att det för en läkare kan vara en stor fördel att dels ha livserfarenhet utanför studievärlden, dels och kanske i synnerhet att ha arbetat inom vården. Även om en person som har börjat sin bana som sjukvårdsbiträde kanske inte har lättare att bedriva läkarstudier utan kanske t.o.m. litet svårare, kan den personen bli en betydligt bättre läkare i slutänden, och det är trots allt det som är det viktigaste. Även om en arbetsledare vid en industri som har börjat sin verksamhet som arbetare på verkstadsgolvet kanske inte har lättare att förvärva ingenjörskunskaperna på tekniska högskolan, kan han eller hon ändå sedan bli en bättre arbetsledare, därför att vederbörande har en praktisk erfarenhet i botten. Exemplen kan bli många. Det är bl.a. av dessa skäl som vi slår vakt om arbetslivserfarenheten och särskilt den yrkeserfarenhet som är relevant för den utbildning det gäller och det yrkesområde inom vilket den färdigutbildade skall arbeta. Det är också viktigt att högskolan står öppen för den kategori av människor som inte hunnit, kunnat eller velat få en högskoleutbildning direkt efter ungdomsutbildningen men som efter en tids yrkeserfarenhet vill fördjupa sina kunskaper med eller utan bestämda examenssyften. Utan tvivel är självprövningsrätten viktig för den gruppen människor, och jag tror att det finns anledning att göra bedömningen att en person, som uppnått 25 års ålder och skaffat sig en hel del erfarenheter av livet, också själv kan bedöma om han eller hon kan delta i vissa högskoleutbildningar. Det är faktiskt inte hela världen om inte alla som börjar på en högskoleutbildning avslutar denna med en examen. Kunskap är alltid av värde och något som alltid berikar människor och samhällen. Men återigen: Självfallet måste man för bestämda utbildningar ha bestämda behörighetsregler. Därför har vi också ett system med särskild behörighet i de fall där det är nödvändigt med vissa specifika förkunskaper för att man skall kunna följa med i utbildningen. Självfallet måste vi, som jag redan sagt, ha ett betygssystem som uppmuntrar elever att skaffa sig rätt sorts förkunskaper. Givetvis måste vi se till att vissa baskunskaper alltid finns. Det är därför som vi har reserverat oss för att studerande som kommer från tvååriga gymnasielinjer måste ha minst betyget 3 i svenska och engelska. Vi har till detta knutit ett krav på att de elever som inte uppnått de betygen skall ha möjlighet till kompletteringsutbildning för att på det sättet uppnå allmän behörighet. För att skapa ett smidigt intagningssystem, där man också kan ta olika typer av lokala hänsyn, har vi drivit kravet på att man bör undersöka möjligheterna att införa lokal intagning. Det har man i många andra länder, och det finns all anledning för oss att undersöka om inte det är en möjlighet också för Sveriges vidkommande. Vad jag här har gett uttryck för är några reflexioner kring det betänkande som vi nu behandlar. Vi har vidareutvecklat våra tankegångar i de centerreservationer som finns fogade till betänkandet.

Herr talman! Jag måste korrigera Pär Granstedt på en punkt. Jag sade i mitt anförande att universiteten och högskolorna inte främst skall vara Prot. 1987/88:130 yrkesskolor. Jag strök också under att en av de viktiga uppgifterna, men ingalunda den enda, för universiteten är att få fram goda forskare. Vad jag framför allt strök under var att universiteten och högskolorna skall vara fria och självständiga institutioner, som skall främja ett fritt och kritiskt tänkande, som i sin tur gör det möjligt för de svenska universiteten och högskolorna att hävda sig i den internationella konkurrensen. Det kräver välutbildade forskare och lärare, men det kräver också studerande med goda förkunskaper. Så till självprövningsrätten. De siffror jag nämnde om att bara hälften av dem som kommit in på universitetsoch högskoleutbildning på grund av arbetslivserfarenhet tar examen avser självfallet personer som går in i systemet med avsikt att ta en examen — inte alla dem som går in på fristående kurser. Nog är det väl litet grand av lurendrejeri att ta in människor till högre studier som de inte har förutsättningar att klara av.
Herr talman! Birger Hagårds beriktigande här var naturligtvis mycket värdefullt — kanske särskilt för Birger Hagård att få tillfälle att göra det. När man från moderat håll resonerar om antagningsregler, utgår det resonemanget på något sätt från bilden av högskolan som en tämligen sluten värld; det enda viktiga är förkunskaper och studielämplighet. Vad jag har försökt peka på är att det finns ett liv också efter högskolan. När vi utformar antagningsreglerna finns det anledning att något fundera över hur den högskoleutbildade skall fungera i livet efter högskolan. Det är faktiskt inte bara studielämplighet som gör en lämplig läkare, en lämplig ingenjör, en lämplig företagsledare. Praktiska erfarenheter från yrkeslivet på sjukhusgolvet, på verkstadsgolvet är av mycket stort värde. Från samhällets synpunkt, från allas vår synpunkt, finns det anledning att ta vara på dessa praktiska erfarenheter. Det gör man genom att låta yrkeserfarenhet, arbetslivserfarenhet, vara en merit i antagningssystemet. När det gäller examensfrekvensen vill jag upprepa: Kunskap är alltid av värde. Det är naturligtvis i många fall bättre om den som söker sig in på en utbildning också kan fullfölja denna utbildning fram till examen, men det kanske inte är säkert att det näst bästa är att dessa människor aldrig kommer in på utbildningen. Det näst bästa kanske är att dessa människor får delta i utbildningen och förvärva en hel del kunskaper, även om de inte når fram till en examen. Birger Hagårds slutsats, att man bara för att många av den här gruppeniinte når fram till examen skall utestänga den gruppen helt och hållet, är en slutsats som inte vi i centern ställer upp på.
Herr talman! Om Pär Granstedt hade lyssnat ordentligt när jag höll mitt första anförande, hade den korrigering som jag senare måste göra varit obehövlig. Vidare tycker jag inte att det finns någon anledning för mig att närmare sysselsätta mig med Pär Granstedts spekulationer i enskilda människors öden.
Herr talman! Jag kan försäkra Birger Hagård att jag lyssnade till det 31 maj 1988 yttersta av min förmåga. Mer kan jag naturligtvis inte göra. Om det sedan är min receptivitet eller Birger Hagårds pedagogiska talanger som har kommit till korta kan vi alltid fundera över. Jag tror att det är mycket lätt att få bilden av Birger Hagårds högskolesyn som något ganska slutet, något som handlar om högskolans värld såsom någonting för sig med ytterst litet av utblickar på vad som finns utanför och vad som finns efter. Därför tror jag att det är av värde varje gång som Birger Hagård i talarstolar kan bekräfta att han faktiskt räknar med en annan verklighet än högskolans egen. När vi diskuterar arbetslivsmeriter, självprövningsrätt osv. handlar det inte bara om ett enskilt människoöde utan om väldigt många människors öden, väldigt många människors möjligheter att skaffa sig kunskaper också på högskolenivå. Det är någonting som i allra högsta grad angår både Birger Hagård och mig när vi sitter här i kammaren som beslutsfattare.

Herr talman! Man får alltid ha litet tålamod när man skall delta i utbildningspolitiska debatter. Det utbryter ju alltid ett eller annat gräl mellan de borgerliga partierna. Man får därför ge sig till tåls innan man får hålla sitt anförande. Det skall för övrigt bli ganska intressant att se hur dessa partier skall kunna enas om något slags utbildningspolitiskt program om de till äventyrs skulle få gemensam majoritet i den här kammaren. Herr talman! Vpk:s utgångspunkt för systemet med antagning till högskolan är att detta system för det första bör befrämja en nödvändig total ökning av rekryteringen till högskolan. För det andra bör det befrämja en jämnare social, geografisk och könsmässig rekrytering, vilket är ett värde i sig men också en nödvändighet för att klara det förstnämnda målet. I fredagens debatt om studiemedelssystemet belyste Margé Ingvardsson utförligt vpk:s positioner i de här frågorna, och jag skall därför inte nu repetera våra argument. Jag skall bara kort konstatera att vi kraftigt behöver öka rekryteringen till högre utbildning. Det är allvarligt att vi, vilket utbildningsutskottet konstaterar i sitt betänkande, alltjämt har en kraftig social snedrekrytering till den högre utbildningen. Dessutom tycks den förvärras, skulle jag vilja tillägga. Förbättringar av studiemedelssystemet och allra helst införandet av studielön är betydligt viktigare och effektivare instrument för att komma till rätta med dagens missförhållanden än vad förändringar i reglerna om behörighet för att få studera vid högskolan är. De regler som gäller för att antas till högskolan är naturligtvis inte betydelselösa. Regeringens förslag har vissa förtjänster men också en del brister. Det är bra att ökade möjligheter till antagning till högskolan efter avlagt studiefärdighetsprov kommer att ges. Betygens roll kommer därmed något att tonas ned, vilket vi i vpk som bekant är anhängare av. Det vore också en välsignelse om vi kunde komma ifrån den extrema 13 Prot. 1987/88:130 betygskonkurrensen i gymnasieskolan och i stället finna andra metoder för antagningen till högskoleutbildning. Vi menar att studiefärdighetsprov kan vara en framkomlig väg. Det är viktigt att sådana provs utformning och resultat kontinuerligt utvärderas. Även om proven utarbetas av kompetenta och hedervärda människor finns det ofta en risk att prov av detta slag missgynnar dels människor med arbetarklassbakgrund, dels kvinnor. Referensramarna är nämligen sådana och frågorna ibland ställs på ett sätt som gynnar sökande från hem med högskoletraditioner. Andra sökande, som kanske har väl så stora möjligheter att genomföra framgångsrika högskolestudier, kan däremot falla igenom; därav vårt förslag om en kontinuerlig utvärdering. Av principiella skäl anser vi också att provet skall vara kostnadsfritt för de sökande även om det rör sig om en relativt begränsad avgift. På en annan punkt är vi i vpk mer kritiska till regeringsförslaget. Vi är inte alls överens med regeringen när den nu vill tona ned betydelsen av arbetslivserfarenhet vid antagningen till högskolan. I vår motion föreslår vi tvärtom att sådana erfarenheter skall tillmätas betydligt större tyngd. Poäng för arbetslivserfarenhet bidrar till en mer allsidig rekrytering av studerande till högskolan, vilket sannerligen är motiverat. Ofta kan man få bättre perspektiv på utbildningen om man haft kontakt med samhället utanför skolans värld. Den som etablerar sig i arbetslivet och så småningom vill börja studera vid högskolan måste klättra över mycket höga sociala och ekonomiska trösklar. Meritpoäng för arbetslivserfarenhet kan tjäna som uppmuntran i det sammanhanget. Slutligen handlar det också om vår strävan att åstadkomma en jämnare social rekrytering. Herr talman! Socialdemokraterna borde något dra öronen åt sig när moderaterna utdelar beröm till regeringen för att den vill tillmäta arbetslivserfarenheten minskad betydelse. När jag hörde Birger Hagård blev jag något förvånad och beklämd. Han säger att det är de mest lämpade som skall antas till högskoleutbildning. Han tycks vara totalt obekymrad över den sociala snedrekryteringen. Uppenbarligen är det arbetarklassens ungdomar som, enligt Birger Hagård, är de minst lämpade, och det är de som nu står utanför högskolan. Jag noterar också att Birger Hagård som vanligt försökte anslå de enorma kunskapsaristokratiska tongångarna. Det har jag ingenting emot, men det fanns i hans tal ingen täckning för tongångarna. Vad vi fick höra var den vanliga reaktionära litanian. Hagård talade också om de fria och självständiga universiteten, samtidigt som han inte har gjort ett smack för att bekämpa förhållandet att externa intressenter och affärsintressen får ett allt större inflytande över våra universitet och högskolor. Herr talman! Till sist noterar jag att utskottet tillstyrker min och Björn Samuelsons motion som kräver att inga försämringar skall införas för sökande med folkhögskoleutbildning, och det tackar vi för. Jag yrkar bifall till reservationerna 7, 11 och 20.
Herr talman! Jag konstaterar nu som många gånger förut att vi egentligen inte har någonting gemensamt med kommunisterna. Att kommunisterna inte har någonting till övers för fria och självständiga universitet förvånar miginte Prot. 1987/88:130 heller.
Herr talman! Det är just det som förvånar också mig. Jag trodde att vi skulle finna varandra på denna punkt. Vi i vpk är nämligen stora anhängare av fria och självständiga universitet. Det är därför vi är så oroliga över att olika maktgrupperingar och ekonomiska intressenter får ett ökat inflytande över högskolan. Jag trodde att det i dessa frågor skulle finnas möjlighet att skapa någon form av allians med en kultiverad borgerlighet, men det tycks i alla fall inte vara möjligt att göra detta med Birger Hagård. Det är uppenbart.

Herr talman! Jag hade bara tänkt kommentera några av reservationerna och därmed också några yttranden, men framför allt Birger Hagårds anförande föranleder mig att också bidra med några mer allmänna kommentarer. Detta leder till att jag inte hinner kommentera en rad reservationer, vilket jag annars hade tänkt. Birger Hagård börjar som han brukar, nämligen med att säga att 1977 års tillträdesregler har försämrat rekryteringen till högskolan. Som stöd för sin uppfattning åberopar han egen mångårig yrkeserfarenhet som universitetslärare. Det är ju alltid imponerande att åberopa egen yrkeserfarenhet, men jag råkar också ha litet yrkeserfarenhet från detta arbetsfält. Den förskriver sig bl.a. från tiden före 1977 års tillträdesregler, närmare bestämt från 1950-talets mitt till 1970-talets början, alltså långt innan dessa tillträdesregler började diskuteras. Jag konstaterar, utan att göra någon värdering, att även då riktades mycket kritik mot att de studerande vid högskolan kunde så litet. När jag diskuterar med ännu äldre personer visar det sig att det i själva verket var samma sak ännu tidigare. De studerandes bristande kompetens går som en röd tråd genom diskussionerna. Detta har för all del gått igen även i gymnasieskolan, så detta är inget nytt. Jag bara konstaterar detta och menar att vi därmed får ta med emfas framförda uttalanden med en liten nypa salt. Jag noterade att Birger Hagård var angelägen om att säga att högskolan skall vara fri och oberoende gentemot statsmakten, men jag hörde ingenting om detta oberoende och denna frihet gentemot andra makter, och vi har ju som sagt i vårt land, som alla — även Birger Hagårdvet, andra makter som är starka. Jag vet inte hur Birger Hagård förhåller sig till dem och högskolan — det kunde det vara intressant att få en belysning av. Birger Hagård kom nu liksom så många gånger tidigare in på frågan om universitetens roll. Han talade om deras ursprungliga roll. Han har inte mycket till övers för den yrkesutbildarroll som universiteten har. Detta förvånar mig en aning, om jag nu skall försöka mig på att bedöma detta utifrån Birger Hagårds utgångspunkter. Universitetens ursprungliga roll — och då talar jag verkligen om de gamla universiteten — var ju i hög grad en yrkesutbildarroll. Den teologiska, den juridiska och den medicinska fakulteten var yrkesutbildarmiljöer i mycket hög grad, som utbildade läkare, 15 ämbetsmän och präster. Den filosofiska fakulteten var snarast en basfakultet, som man skulle gå igenom först, innan man gick på dessa yrkesutbildningsfakulteter. Det gäller alltså att vara försiktig med jämförelserna också mellan universitet och högskolor nu och förr i världen och notera, som Pär Granstedt var inne på, att universitet och högskolor har många roller att spela. Birger Hagård nämnde också någonting om att Sverige håller på att 'bli isolerat. Jag tyckte mig höra formuleringar av den arten att vi nästan håller på att sjunka ner till en dålig andlig nivå som vi hade tidigare, någon gång i världen. Jag vet inte riktigt hur man skall förhålla sig till sådana påståenden — de är ju bara framkastade och har rätt litet belägg. Annars är det nog så att det svenska skolsystemet har stått sig rätt väl vid jämförelser med utlandet. På ett område som inte är föremål för debatt i dag visar internationella undersökningar i stort sett — det skall erkännas att det finns vissa undantag, bl.a. när det gäller matematik vid vissa tidpunkter — att det svenska utbildningsväsendet hävdar sig väl jämfört med andra utbildningssystem. Liknande omdömen får man faktiskt om den svenska högskolan och de svenska universiteten. Det innebär ju inte att man tycker att allting är bra, men fullt så bottenlöst som den bild Birger Hagård målade är det väl ändå inte? Så några ord om en del reservationer. Eftersom den sociala snedrekryteringen har varit uppe till debatt här, vill jag säga några ord om detta. På den punkten är moderaterna ensamma reservanter — de övriga fyra partierna har skrivit ihop sig i utskottet om en del formuleringar. Jag noterade att Birger Hagård sade att vi gjorde ett stort nummer av detta i utskottet. Ja, jag vet ju inte vilka anspråk Birger Hagård har på stora nummer, men jag lade märke till att Lars Leijonborg sade att det hade förts en intressant diskussion i utskottet på den här punkten, så där är moderaterna uppenbarligen ganska isolerade. För min del beklagar jag att moderaterna inte kunde ansluta sig till den formulering som vi gnuggade en hel deliutskottet. Det tycks ändå vara så, om man skall försöka tolka det hela välvilligt, att moderaterna inser att påverkan i underliggande skolformer är en faktor som har betydelse, att studiestödets utformning är en annan, liksom att arbetsmarknad och lönesystem har betydelse. Allt det där är faktorer som vi lägger vikt vid i utskottstexten. Det är klart att det blir litet olika vikt för olika faktorer. Jag noterar ändå att moderaterna erkänner dessa faktorer, varför det vi har skrivit i utskottsbetänkandet kanske inte är så alldeles tokigt. Den olika tonvikt vi lägger på olika faktorer kommer naturligtvis fram. Jag noterar att moderaterna säger att det inte ens är önskvärt att med hjälp av tillträdesreglerna förändra den sociala snedrekryteringen. Där har vi ju en annan ståndpunkt. Vi menar att eftersom ett av målen för högskolepolitiken är att åstadkomma vidgad social rekrytering, går det också att göra en del med hjälp av tillträdesreglerna. Vi har dock insett att tillträdesreglerna i det här sammanhanget sannolikt inte kan spela den roll man en gång tilltrodde dem att göra. Det har erfarenheten lärt oss. Att det skulle vara helt omöjligt att med tillträdesreglernas hjälp göra någonting åt den sociala snedrekryteringen tror vi ändå inte, utan det finns vissa möjligheter — på marginalen. När moderaterna sedan säger att det viktigaste instrumentet för att Prot. 1987/88:130 > förändra den sociala snedrekryteringen till högskolan torde vara att göra det 31 maj 1988 lönsamt att satsa på högre utbildning, gör jag följande reflexioner. För det - första är det nog trots allt fortfarande relativt lönsamt att satsa på högre Urvalm.m. tillhögutbildning. För det andra kan man ju fråga sig hur det kommer sig att det — SKoleutbildning under de gångna tider när inte ens moderaterna kan förneka att högre utbildning lönade sig detta inte ledde till en vidgad social rekrytering. Tyder inte detta på att andra faktorer, bl.a. det som vi i utskottet kallar för attitydmässiga och sociala faktorer, egentligen spelar en mycket större roll? Så jag tror faktiskt inte att det är det viktigaste instrumentet att det är lönsamt i denna begränsade mening. I samband med resonemanget om den sociala snedrekryteringen kan jag också göra någon kommentar till reservation 2 av moderaterna och folkpartiet. Där sägs att reglerna för behörighet och urval måste utformas så att de studerande antas som har de bästa förutsättningarna att med gott resultat klara sina studier. Först kan sägas att de regler vi nu har för värdering av betyg och värdering av högskoleprovet, och i tillämpliga fall urvalsförfarandet, i hög grad borgar för att det är de som har de bästa prognoserna att klara en utbildning som kommer in där. Däremot kan man naturligtvis säga att det både i det nuvarande regelverket och i det som vi föreslår finns inslag som är av annan art. Detta har belysts på ett bra sätt av Pär Granstedt, tycker jag, så jag har ingen anledning att här ta upp det ytterligare utan kan ansluta mig till hans aspekter på den balans som behövs mellan de olika grupperna av förutsättningar. När det sedan gäller den allmänna behörigheten finns det några reservationer, som skiljer sig åt en del. Folkpartiet är ensamt om att begära att man skall ha en genomgången treårig gymnasielinje för allmän behörighet — även om det skall det göras undantag för vissa kortare linjer, som räknas upp. Folkpartiförslaget måste ju innebära att man skärper kraven för allmän behörighet, vilket vi i utskottet inte kan tillstyrka. Det innebär nämligen att man skapar onödiga återvändsgränder i utbildningssystemet, vilket snarast skärper den sociala snedrekryteringen. Det förslag som moderaterna och centern har om att betyget 3 i svenska och engelska för studerande på de tvååriga linjerna skall vara krav för allmän behörighet är inte lika drastiskt som folkpartiets förslag, men vi tycker att det verkar i samma riktning genom sin generalitet. Vi tycker därför att man i stället när det är motiverat — vilket får bedömas från fall till fall — kan uppställa dessa krav som särskilda behörighetsvillkor. Låt mig också kommentera arbetslivserfarenheten, eftersom den har varit upp till rätt mycken diskussion. Där har ju moderaterna den ståndpunkten att man inte skall ha några meritpoäng alls för arbetslivserfarenhet. Moderaterna påstår att det är för att undvika den s.k. väntrumseffekten. Förslaget påstås nämligen förlänga väntetiderna. Vidare påstås att det inte finns något samband mellan arbetslivserfarenhet och framgång i högre studier — det är obefintligt eller negativt, säger de. Till den där ”väntrumseffekten” kan jag göra den kommentaren att den som väntar i fem år på att få 0,5 poäng väl alltid lär sig någonting under tiden. Det skulle ju också kunna tyda på att man är mycket intresserad av den 17 Prot. 1987/88:130 utbildning man söker, och då kan detta ha ett värde. På den punkten kan jag knyta an till den diskussion som Pär Granstedt förde med Birger Hagård förut. Jag har där samma synsätt. Egentligen är ju det här en uppmuntran för de äldre studerande att söka sig till högskolan. Enligt den undersökning som Henrysson har gjort skulle sambandet mellan arbetslivserfarenhet, ALE, och framgången i högre studier vara obefintligt, men det är inte konstigt. Det är nämligen vad man skall vänta sig statistiskt sett, eftersom det är fråga om en effekt av beskuren spridning. Detta är alltså i sig inte någonting konstigt. Sedan kan man säga att Henryssons undersökning bygger på det gamla system som nu delvis tas bort. Därför spelar kanske de olika sambanden i detta sammanhang i fortsättningen inte den roll som de hittills har spelat. Så några kommentarer beträffande direktövergången från gymnasieskola till högskola. Där skiljer sig moderaterna och folkpartiet från utskottsmajoriteten. De anser nämligen att reglerna bör ändras, så att minst 50 96 av sökande med högst tre år gamla betyg får en plats. När det gäller att avsätta platser för sökande gör majoriteten i utskottet bedömningen att man med den föreslagna modellen kan variera mellan en tredjedel och två tredjedelar mellan dels gruppen för betygsurval, dels gruppen för provurval. Det ger en flexibilitet som är tillräckligt stor, vilket är bra för högskolan. Då kan man få olika andelar från linje till linje. Vidare kan man på det sättet ta hänsyn till utbildningens innehåll samt till kommande yrkesmässiga behov av olika personkategorier och till efterfrågan från olika grupper studerande. Även det här, menar vi, gynnar de sökande som är något äldre. Således kan detta möjligen vara ett litet bidrag när det gäller att minska den sociala snedrekryteringen. Eftersom det förs en del diskussioner om meritvärdet för specialkurserna inom kost och konsumtion, vill jag göra några kommentarer i det sammanhanget. Naturligtvis anser vi i utskottsmajoriteten, i likhet med reservanterna, att kostoch näringsfrågorna är viktiga. Men när det gäller de särskilda behörighetskraven vill jag framhålla att riksdagen inte tar ställning till sådana. Vi har varit noga med att överlåta den uppgiften på det ansvariga ämbetsverket. Av det skälet menar utskottsmajoriteten att den föreslagna vägen inte är tillämplig. Beträffande det andra alternativet, med extra meritpoäng, vill jag göra följande kommentar. När det gäller de olika linjerna är det bara ALE som ger extra meritpoäng. Vi är rädda för att införa extra meritpoäng för olika ämnen. Om man inför extra meritpoäng i de här ämnena, skulle det nämligen kanske resas starka krav från olika håll på att även andra ämnen skall komma i fråga för extra meritpoäng. Då blir det hela ganska komplicerat. När det däremot gäller urval till fristående kurser är det en lokal fråga som riksdagen inte tar ställning till. Vi talade ju om i utskottet att man då har möjlighet att tillgodose krav som ställs från olika håll och att vi tycker att det är angeläget att olika ämnen kan ge meritpoäng. Men detta gäller alltså fristående kurser. Sammanfattningsvis kan jag säga att utskottets avslag på dessa propåer om specialkurserna inom kost och konsumtion mera är olika proceduravslag än något slags sakavslag.

sKÖkGNNdRAg Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till Lars Gustafsson mycket intressanta anförande. Lars Gustafsson har, som han berättade, liksom jag erfarenhet av arbete som universitetslärare. Hans erfarenheter daterar sig från 50-talet och, om jag förstått honom rätt, fram till 70-talet. Mina daterar sig från tiden före 70-talet och fram till dags dato. Jag är alltså alltjämt aktiv yrkesutövare i detta hänseende. Lars Gustafsson menar att man alltid har kritiserat de studerande för deras brist på kunskaper, och det är nog riktigt. Så har nog alltid skett, i större eller mindre utsträckning. Men man kan också konstatera att vi framför allt har fått väldigt heterogena grupper. Jag har själv kunnat konstatera att det, tyvärr, inte minst är fråga om en bristande förmåga att skriva svenska, vilket kommer till uttryck bl.a. i uppsatsarbeten som många gånger är rätt bristfälliga. Men man måste också beakta den omständigheten att vi nu inte kan kräva att litteratur skall läsas på andra språk än svenska och engelska. Tidigare kunde man ju kräva att litteratur också skulle läsas på tyska och franska. Ja, det hette faktiskt en gång i tiden: Franska må kunna utbytas mot spanska. Men det går inte längre, tyvärr. Självfallet skall fria och självständiga universitet vara oberoende inte bara gentemot statsmakten utan också gentemot andra makter som vill påtrycka dem sina intressen. Naturligtvis har Lars Gustafsson helt rätt i att universitet och högskolor har haft och fortfarande har en yrkesutbildarroll. Just i dagsläget är dock universiteten och högskolorna av oerhört stor betydelse som självständiga opinionsbildare. Det har kanske också blivit en av de främsta uppgifterna för dessa. När det gäller risken att Sverige blir isolerat i framtiden menade Lars Gustafsson att vi nog hade en överdrivet pessimistisk uppfattning. Jag vill då bara erinra om, och det har ett direkt samband med det som vi diskuterar här i dag, att svenska studerande eventuellt inte kommer att betraktas som kompetenta att studera vid utländskt universitet. I utskottet tog vi upp bl.a. den frågan. I september förra året fördes nämligen en diskussion i Wien i Europarådets regi, om jag minns rätt, och då kom man bl.a. fram till att man eventuellt måste ställa förkunskapskrav beträffande svenska studerande. Man hänvisade då till våra alltför generösa tillträdesregler. Självfallet är den sociala snedrekryteringen ett problem. Men vi menar att det inte är ett mål för högskolepolitiken att ha en rekrytering som innebär att så många som möjligt skall antas. Det kan inte vara högskolepolitikens mål. Däremot är det ett nödvändigt instrument. Givetvis bör man sträva efter att på olika sätt — genom skattepolitiken och lönepolitiken — se till att vi får studerande som har de bästa förutsättningarna att studera.

Herr talman! Lars Gustafsson sade att folkpartiets förslag om skärpta behörighetskrav leder till att det skapas återvändsgränder— en term som ofta används i den här debatten. För folkpartiets del förnekar jag bestämt att vi vill ha några återvändsgränder i utbildningssystemet. Vi betonar ju att det är den antagande utbildningsinstansen som i högre grad skall avgöra vilka som skall studera där. Låt mig uttrycka mig så här: Vilka som skall läsa på gymnasiet är egentligen inte grundskolans problem, och vilka som skall läsa på högskolan är egentligen inte gymnasiets problem. Med den grundsynen har vi förordat att antagningsprov skall spela en större roll. Dessutom anser vi att den person som känner att han eller hon har otillräcklig utbildning skall ha goda möjligheter att komplettera denna, t.ex. inom den kommunala vuxenutbildningen eller på annat sätt. Vidare är vi överens — jag vill framhålla att folkpartiet har drivit den frågan — om att yrkeslinjerna i många fall skall förlängas till tre år. Jag menar således att den person som har gått på en tvåårig gymnasielinje och som vill börja studera på högskolan ingalunda befinner sig i en återvändsgränd i vårt system. I stället kan han eller hon välja mellan att antingen komplettera sina förkunskaper och söka in på betyg eller komplettera sina förkunskaper, om detta behövs, och därefter avlägga ett antagningsprov. Att den här frågan över huvud taget är aktuell — att vi från många håll förordar skärpta behörighetskrav, även om vi har litet olika modeller — beror ju på att det numera är ganska väl dokumenterat att det uppstår rätt stora problem, både för individer och för högskolan, genom att så många tas in med otillräckliga förkunskaper. Internt i folkpartiet diskuterade vi mycket varianten att kräva högre betyg i svenska och engelska. Att vi valde att inte göra det beror framför allt på den skeptiska inställning vi har till det nuvarande betygssystemet. Därvidlag kan jag helt instämma i vad Pär Granstedt sade i sitt första anförande. Det måste till en förändring av det nuvarande betygssystemet. I avvaktan på det har vi bedömt att huvudprincipen om genomgången treårig gymnasieskola är en bättre metod om man vill skärpa behörighetsvillkoren.

Herr talman! Först en liten kommentar till Lars Gustafssons och Birger Hagårds meningsutbyte om huruvida det var bättre förr. Min minnesbild från att ha varit icke högskolelärare men väl student i slutet på 60-talet är att det egentligen var en chimär att man av studenterna skulle kunna kräva något annat främmande språk än engelska. Även om det förekom kurslitteratur på andra språk, var det ingen som tvingades att ta till den. Jag tror alltså att det inte har förändrats så förfärligt mycket sedan slutet av 60-talet. Sedan några reflexioner kring frågan om den sociala snedrekryteringen. Det är självklart att det måste vara ett övergripande samhällsmål att se till att man får studerande från olika sociala skikt i samhället. Det avgörande skall vara den enskildes faktiska möjligheter att tillgodogöra sig studierna och ägna sig åt den typ av yrkesverksamhet som de leder fram till. Däremot kan vi inte se att det är motiverat att allmänt sett sänka kravnivån för att på det sättet nå nya grupper. Det är detta som gör att vi har tagit Prot. 1987/88:130 ställning för att man för studerande från tvååriga linjer skall kräva minst 31 maj 1988 betyget 3 i engelska och svenska. Vi anser nämligen detta vara en förutsättning för att de på ett meningsfullt sätt skall kunna tillgodogöra sig studierna. Den som har sämre förkunskaper än så, luras in i en studiesituation som han eller hon har mycket svårt att klara av. Vi har också föreslagit att den som inte har betyget 3 skall kunna få kompletteringsutbildning. Enligt vår mening gör man dessa unga människor en otjänst genom att öppna dörren till högskolestudier som de inte har förkunskaper för. När Lars Gustafsson säger att man kan ha det här kravet som ett särskilt behörighetsvillkor för olika utbildningar, vill jag bara fråga: Vilka högskoleutbildningar kräver inte hyfsade kunskaper i svenska och engelska? Finns det alltså några högskoleutbildningar där man inte skulle ha detta som ett särskilt behörighetsvillkor? Enligt vår uppfattning krävs dessa kunskaper oavsett vilken högskoleutbildning man väljer. Tövrigt skulle jag vilja säga att den viktigaste åtgärden för att motverka den sociala snedrekryteringen är att stimulera och göra det intressant för så många som möjligt att välja högre utbildning genom ett gott studiestödssystem. Det system som riksdagen har beslutat om fyller tyvärr inte det kravet. Man måste också ha så hög kvalitet i ungdomsutbildningen att den ger en god grund. Men tyvärr finns det väl en del att anmärka också därvidlag.
Herr talman! Först vill jag säga till Birger Hagård att jag tycker att det är bra att vi får höra att moderaterna också vill värna högskolan emot alla andra makter, inte bara statsmakten. När Birger Hagård tar exemplet med språk, måste jag göra samma reflexion som Pär Granstedt, att man på 50-talet och 60-talet nog generellt endast kunde begära att de studerande skulle kunna läsa engelska — även om det fanns vissa undantag. Kurslitteratur på franska, utom kanske just i franska språket och angränsande språk, var ganska unikt, och motsvarande förhållande gällde t.o.m. tyska. Om det fanns formella krav eller anspråk i detta avseende, så var det nog svårt att realiter se till att det fungerade. Det är bra att moderaterna anser att den sociala snedrekryteringen är ett problem. Vi har noglitet olika uppfattningar om på vilket sätt det skall lösas. Moderaterna menar att det inte alls går att använda antagningssystemet för det ändamålet. Vi menar att det på marginalen finns möjligheter att göra detta. Låt mig sedan säga några ord till Lars Leijonborg. Jag talade om att folkpartiets förslag kan skapa återvändsgränder. Om man säger att genomgången treårig gymnasieutbildning skall krävas för allmän behörighet, har man ju gränsat av en stor grupp gymnasieelever. Då måste det väl ändå vara rimligt att man väljer den andra vägen och säger att den som har en tvåårig gymnasieutbildning kan komplettera i enlighet med särskilda behörighetsvillkor för de utbildningar där det är befogat. Denna senare lösning måste vara den vettigare, om man vill hjälpa till att vidga rekryteringen. Den antagande myndigheten skall ha mer att säga till om, sade Lars Leijonborg. Ja, det tycker vi också, och jag ser ingen skillnad mellan oss 21 Prot. 1987/88:130 «därvidlag. Man kan visserligen diskutera om den avlämnande skolan skall få väga in någonting — och det kan kanske ibland vara berättigat. Men jag ser inte att vi har några delade meningar i det avseendet. Att högskoleprovet nu skall spela en större roll är vi också ense om. Man säger att många tas in med otillräckliga förkunskaper. Ja, det är möjligt att en del tas in med otillräckliga förkunskaper. Men då ankommer det på antagningsmyndigheterna att korrigera detta. Om erfarenheten visar att det inte fungerar kan myndigheterna göra detta genom att justera de särskilda behörighetskraven. De särskilda behörighetskraven är ju till för detta. Då de meddelas av en myndighet, går det ganska smidigt att ändra dem.
Herr talman! På förekommen anledning vill jag erinra om att det i varje fall på 50-talet för högre i betyg i ämnet historia krävdes att man hade minst två av kulturspråken representerade i sin kurslitteratur. Samma sak gällde för Övrigt i statskunskap, för två betyg och högre. Det var nödvändigt, vill jag erinra mig, att läsa bl.a. om Frankrikes statsskick på franska. Det var bara att sätta sig ned och genomlida detta — som det kanske innebar för en hel del. Den sociala snedrekryteringen ser vi kanske framför allt som ett problem på grund av alla de begåvningar som på det sättet går förlorade för landet, och kanske också för forskningen. Det krävs i det här sammanhanget någonting av en morot, och den moroten består naturligtvis främst i att det är lönsamt att ägna sig åt högre utbildning. Självfallet kommer också bieffekter med i det sammanhanget. Men vi kan ju nu tala om för alla arbetslösa humanister hur skönt det är för dem att ha fått sin humanistiska utbildning och hur litet det egentligen betyder för dem att de inte kan få ett arbete. Jag tror inte att de är så lättövertygade om sin speciellt gynnade situation, utan jagtror nog att de vill ha någonting betydligt mera substantiellt. Och det får vi väl se till att de också får i fortsättningen.
Herr talman! Det är ju intressant att yrkeslivserfarenheter åberopas så flitigt i en debatt som delvis handlar om att minska yrkeslivserfarenheternas betydelse vid antagning till högskolan. Att jag begärde ordet berodde egentligen på att jag vill göra klart hur det är med den allmänna behörigheten för dem som har genomgått tvåårig gymnasieskola. Vår syn är ju att sådana personer självfallet skall vara berättigade att genomgå antagningsprov. Och om det i det antagningsprovet visar sig att de har tillräckliga förkunskaper, då skall de vara berättigade att studera vid högskolan. Vårt system är alltså inte någon återvändsgränd.
Herr talman! Till att börja med vill jag säga att jag är glad över att Lars Gustafsson instämmer i det jag sade om språkkraven. Apropå gångna tider läste jag för min del historia i slutet av 60-talet. Jag vill poängtera att det då inte fanns några krav på att man skulle ha kunskaper i andra språk än engelska. Detta kan inte skyllas på vare sig grundskolan, nya antagningsreg ler eller någonting annat. Jag har haft förmånen att genomgå folkskola, realskola och gymnasieskolans latinlinje. Detsamma gällde på den tiden naturligtvis mina jämnåriga. Den nuvarande utvecklingen är beklaglig, men den daterar sig tillbaka redan till den gamla skolans dagar. Nu kanske det är viktigare att diskutera om vi kan höja språknivån igen, så att krav faktiskt kan ställas på mer än ett språk. Jag har sedermera med stor behållning läst litteratur på såväl franska som tyska. Jag tror att det är viktigt och mycket värdefullt att kunna vidga sig utöver det engelska språkområdet. Jag är litet förvånad över Lars Gustafssons inställning, att särskild behörighet skall gälla i stället för vårt krav på minst betyget 3 för den som har genomgått tvåårig gymnasieutbildning. Jag skulle konkret vilja fråga Lars Gustafsson: I vilka högskoleutbildningar har man inte anledning att kräva rimligt goda förkunskaper i svenska och engelska? Finns det någon utbildning i Sveriges högskola där man kan vara rent ut sagt ganska svag i engelska och svenska men ändå tillfredsställande klara utbildningen samt den yrkesverksamhet som utbildningen skall leda fram till? Att införa dessa krav den här vägen, genom särskild behörighet, ser jag som helt otillfredsställande, såvida man inte tänker införa dem som särskild behörighet på alla högskoleutbildningar. Men då är det ju ingen idé att använda metoden särskild behörighet. Då bör detta vara ett allmänt behörighetskrav, precis som vi har föreslagit.

Herr talman! Det är klart, Lars Leijonborg, att vidgade möjligheter att ordna antagningsprov minskar antalet återvändsgränder. Då är det bara att anmäla sig till prov, och ingen frågar efter vilken bakgrund man har. Icke förty tas inte alla in efter genomgångna prov, utan en del tas fortfarande in på betyg. Därför spelar den modell man väljer för att bestämma de allmänna och särskilda behörighetskraven fortfarande en roll. Ostridigt innebär en höjning av de allmänna behörighetskraven en höjning av ”ribban”. Om man däremot lägger de allmänna behörighetskraven något lägre och därtill lägger särskilda behörighetskrav, anpassas kraven efter de utbildningar det gäller. Det tycker vi är ett smidigare system. Till Birger Hagård vill jag bara säga att våra åsikter om hur man skall tackla den sociala snedrekryteringen just i antagningssammanhang fortfarande är olika. Vi anser faktiskt att antagningsreglerna har en viss inverkan på rekryteringen till högskolan. I det avseendet kvarstår våra delade meningar. Jag har inte framför mig uppgifterna om just de utbildningar för vilka det anges vilket betyg man skall ha i engelska och svenska för behörighet. Men min minnesbild är att det finns utbildningar inom högskolan där det inte ställs krav på betyget 3 i svenska och engelska. Det kanske kan vara ett memento för att inte göra de höjningar som innebär att kraven för allmän behörighet höjs. Jag nöjer mig med dessa kommentarer. Jag vill avslutningsvis bara säga att motivet för att diskutera antagningssystemet kopplat till den sociala snedrekryteringen inte är en önskan att sänka kravnivån, utan att det är andra motiv som ligger bakom.